Herr talman! Får jag först något kommentera frågan om provanställning, som Paul Jansson tog upp. Nu kommer förslaget rörande provanställning, och jag hoppas att riksdagen fattar beslut om att under nästa år, närmare bestämt fr.o.m. den 1 april, i lag tillåta provanställning. Vi hari detta förslag tagit fasta på den ordning som gäller på arbetsmarknaden och i första hand låtit avtalen på tjänstemannaområdet vara till vägledning. Det som anses riktigt och nödvändigt i avtal mellan de parterna måste också kunna tillämpas på resten av arbetsmarknaden och därmed kunna upphöjas till lag. När det gäller förväntningarna på effekterna av denna möjlighet till provanställning har jag kanske, Paul Jansson, en något mer realistisk syn än den som det har getts uttryck för från visst håll inom näringslivet. Men när vi nu vidtar denna i princip riktiga åtgärd, vill jag rikta en uppmaning till näringslivet: Lev nu upp till de löften som har ställts ut! Genom förslaget ges den begärda möjligheten till provanställning, så nu kan de olika näringslivsorganisationerna uppmana sina medlemsföretag att hålla de löften som har givits. Klarar man av att infria bara en del av dessa löften, kommer sysselsättningsläget för ungdomar att förbättras. Jag har själv gett uttryck för den uppfattningen att, om en enda pojke eller flicka kan beredas arbete utan att tryggheten försämras för dem som redan har arbete, regeländringen är motiverad. Så några ord om balansen mellan generella ekonomisk-politiska insatser och arbetemarknadspolitik, som naturligtvis alltid är värd att diskutera. Den fråga som nu har varit aktuell var i vilken grad man skulle sänka momsen och i vilken utsträckning dessa resurser i stället skulle användas för arbetsmark nadspolitiska insatser. Här finns det naturligtvis en alldeles klar koppling. Låt mig ta ett exempel. Om vi med en hög moms förorsakar att omsättningen i detaljhandeln sjunker, påverkar detta givetvis möjligheterna för butikerna att behålla eller öka antalet anställda. I ett sådant läge är det mycket svårt att övertyga butikerna om att i stället ta emot beredskapsarbetare. Vi kan alltså inte försämra efterfrågan på arbetskraft med den ena handen för att sedan genom utbetalningar försöka kompensera med den andra. Vi måste i huvudsak se till att det finns en spontan efterfrågan. Det var detta som motiverade förslaget om den momssänkning som nu genomförts. Varselreglerna är införda för att arbetsförmedlingarna och länsarbetsnämnderna skall få erforderlig tid för att hjälpa berörda med omställningsåtgärder av olika slag. Under den tid som nu aktuella varsel ligger kan vi till att börja med hoppas och förvänta oss att de ekonomisk-politiska åtgärderna ger viss effekt på efterfrågan på arbetskraft och att vi inom de lediga platsernas ram, med platsförmedlingens hjälp, kan förmedla de berörda till andra arbeten. Vi kan också hoppas att arbetsmarknadsutbildning dras i gång för dem som måste byta jobb. På den punkten finns fortfarande kapacitetsutrymme. Enligt uppgift gäller det också Skaraborgs län. I övrigt måste vi naturligtvis, om detta inte räcker, se till att ytterligare arbetsmarknadspolitiska åtgärder sätts in, främst då beredskapsarbeten. När det gäller Sten Svenssons synpunkter på vad som kan göras så verkar det som om oppositionen till höger och vänster vill förena sig om åtgärder som ställer större krav på statliga insatser. Sten Svensson värjer sig, och jag får väl då lita till att det inte är ökade statliga ingrepp som efterfrågas utan initiativ från statens sida för att minska regleringen. I de delarna instämmer jag naturligtvis i ambitionen att vi skall ”avkrångla” så långt det någonsin är möjligt. När det gäller jordbrukspolitiken har vi emellertid att se till vad som är nödvändigt för vår självförsörjning. I övrigt skall jag inte gå in på jordbruksministerns domäner, men jag har naturligtvis ett allmänt intresse av att följa förändringarna där, i den grad de påverkar sysselsättningsläget. Sten Svensson får ändå förstå, att när det i ett åtgärdsprogram talas om ökad statlig stimulans så brukar det kosta pengar. Det var med den förlängda reflexen jag reagerade här. När det gäller propositionen om anställningsskyddslagen kan jag meddela Sten Svensson att den kom till riksdagen i går, enligt uppgift, och jag hoppas att den nu finns i postfacken här ute. Slutligen vill jag, herr talman, till herr Signell säga ytterligare ett par ord om läget för ungdomarna och kommunernas ansvar. Skolan har ju nu ansvaret för ungdomarna upp till 18 år — en uppgift som skolan i huvudsak klarar mycket bra. Men det krävs ju statliga medel och statliga initiativ när det gäller att utvidga utbildningsmöjligheterna. Jag har fått en uppgift om att man i Skaraborgs län har dragit i gång yrkesintroduktion, introduktionsprogram och lärlingsutbildning för 445 ungdomar. Allt fler ungdomar omfattas alltså av dessa åtgärder. Det är en omläggning av politiken, som herr Signell tidigare inte alls gillade, som nu ser ut att ge allt fler ungdomar den hjälp de behöver, nämligen en brygga över från skolan till arbetslivet. Antalet beredskapsarbeten för ungdomar har ökat från 154 förra hösten till 520 nu i oktober. Det är alltså en mycket kraftig insats från statens sida inom arbetsmarknadspolitiken för att komma ungdomarna till hjälp. Det är mot denna bakgrund, herr Signell, inte särskilt motiverat att tala om att vi rullar över ansvaret på kommunerna.
Herr talman! Jag vill först säga till den nye planhushållaren Sten Svensson att han nu skall stå på sig och inte låta sig skrämmas av de små rallarsvingar som han har fått av arbetsmarknadsministern. Om Sten Svensson har den uppfattning som han gav uttryck åt här, att staten bör gå in mera och hjälpa tilli olika sammanhang när det gäller att lösa näringspolitiska frågor och även den framtida utvecklingen på olika håll, inte minst i Skaraborgs län, och om han står på sig, så kan jag, som herr Signell tidigare sade, lova att vi skall backa upp dessa idéer ganska kraftigt. Jag är tacksam för att arbetsmarknadsministern ville vara med om att åtminstone till hälften avliva en myt beträffande provanställningarna. Arbetsmarknadsministern var så pass öppen att han sade att han är medveten om att saken har överdramatiserats ute i näringslivet, och det är precis vad som har skett. När man träffar näringslivsföreträdare — vi hade en debatt med sådana häromkvällen, där Sten Svensson var med — får man intrycket av att det är så besvärligt med dessa Åmanlagar och arbetsmarknadslagar att det svenska näringslivet förkvävs. Men så är det ju inte. Det medges också från mera sansat håll, när man tar upp denna diskussion. Men detta hindrar inte att jag hyser tvivel om att förslaget om en utökad, generell provanställning kommer att få särskilt stor betydelse. Nu skall ju förslaget prövas av riksdagen, och det är då viktigt att man beaktar vad arbetsmarknadsministern sade, nämligen att det gäller att näringslivet och företagarna tar sitt ansvar. Det var bra att detta blev utsagt i den här frågan. Arbetsmarknadsministern säger vidare att varslen är till för att ge erforderlig tid till länsarbetsnämnderna för att de skall kunna ställa om sig och skaffa fram nya jobb, och det är klart att det är så. Men samtidigt måste ju varslen betraktas som något man har för att ge rådrum och erforderlig tid även för att planera för beredskapsarbeten, när det blir nödvändigt. Med den ekonomiska politik som förs och som vi är motståndare till kan jag inte se att momssänkningen är en åtgärd som skulle komma att få en sådan betydelse att det plötsligt blir en massa nya jobb. Jag tillåter mig, tillsammans med mitt parti i övrigt, att tvivla på effekterna av den åtgärden. Där står våra uppfattningar emot varandra, men det skulle vara bedrövligt om det visar sig att den här satsningen, som regeringen tror på, slår fel och man samtidigt ”avlövar” arbetsmarknadsverket de möjligheter det måste ha om sysselsättningskrisen fördjupas ytterligare. Det finns ändå tecken som tyder på detta, och det finns också tecken som tyder på att den högkonjunktur som vi väntat på och som är försenad med ett år blir försenad ytterligare. Det håller som bekant på att vända sig nu i Förenta staterna, vilket jag hoppas att arbetsmarknadsministern har lagt märke till. Då kan vi komma i den situationen att vi måste ha ett starkt inslag av arbetsmarknadspolitiska insatser, så att vi inte slänger ut ännu flera människor i arbetslöshet. Särskilt viktigt är det att vi inte ökar svårigheterna för ungdomarna. Den senare delen av debatten har emellertid ändå medfört att arbetsmarknadsministern torde ha fått upp ögonen för de problem vi har i Skaraborgs län. Jag är tacksam för att han, i motsats till andra borgerliga statsråd, inte har upprepat de gamla slagorden och klyschorna, att Skaraborgs län har det så bra att man egentligen inte behöver göra några insatser där.
Herr talman! Jag vill ännu en gång understryka värdet i det som arbetsmarknadsministern gav uttryck för, även om vi i sak är oeniga om olika frågor på det skattepolitiska området, nämligen att vi skall inrikta alla våra ansträngningar på att åstadkomma balans i den svenska ekonomin och prioritera generellt verkande åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för näringslivet att utvecklas. Det är i linje med denna politik som jag vill att staten på motsvarande sätt skall ta initiativ för att minska regleringar och öka förutsättningen för att ge ett större utrymme för enskilda initiativ på bl.a. livsmedelsområdet. Det är ju statens uppgift att skapa förutsättningar, men arbetena i sig skall åstadkommas av enskilda företag. Jag har alltså pläderat för bättre villkor och bättre förutsättningar för att investera, bygga ut och skapa flera sysselsättningstillfällen inom livsmedelsindustrin. Detta skall ske genom stimulansåtgärder som gör det mera lönande för de företag som redan finns och för dem som ämnar nyetablera på området att beräkna kalkyler för en dylik satsning. Att det här uppfattas som en plädering för planhushållning är mig en gåta, men det är positivt om nu socialdemokraterna Paul Jansson och Sven-Gösta Signell tycker att de vill ställa sig bakom detta. Även om de gör en felaktig tolkning av innebörden i min politik, så är jag ändå glad över att kunna konstatera att man vill ställa sig bakom en satsning som går ut på att vi skall öka förädlingsverksamheten inom livsmedelsindustrin i syfte att skapa flera arbetstillfällen och att vi skall satsa mer på export. Därigenom får vi möjligheter att utveckla samhället vidare. Får jag till sist, herr talman, också påpeka en sak som rör arbetsmarknadsministerns kommentarer till vad jag sagt när det gäller stimulansåtgärder.

Det var det jag var ute efter. Om staten med olika åtgärder skapar stimulans så är detta inte att uppfatta som någon styrning, utan härigenom skapar man bättre förutsättningar för det enskilda initiativet att göra sig gällande. Det är detta det handlar om.
Herr talman! Jag vill säga ett par ord till Sten Svensson, eftersom det han sade är intressant när det gäller möjligheterna att skapa jobb i Skaraborgs län. När det gäller industrin för förädling och vidareförädling av livsmedel hade Arne Blomkvist och jag vår första motion i riksdagen 1965. Vi har tidigare varit överens om att vi skall försöka utveckla den här näringsgrenen och göra mer färdiga produkter hemma i Skaraborgs län av den stora råvarubas som vi har på jordbrukssidan. Om Sten Svensson nu ställer upp på de gamla krav som vi haft i snart 20 år, blir man naturligtvis tacksam för att få det stödet. Den gången handlade det om att staten skulle medverka till att starta en förädlingsindustri för livsmedelsprodukter på Varaslätten. Visserligen avslogs den motionen då, men bankoutskottet, som behandlade detta ärende, skrev att om det blir nödvändigt i framtiden, så var man inte främmande för att staten kunde gå in även på det området. Mot den meningen reserverade sig då samtliga borgerliga ledamöter på Skaraborgsbänken och röstade emot detta uttalande. Sten Svensson har visat intresse för detta område. Han är yngre och har kanske en vidare blick än de tidigare borgerliga ledamöterna på Skaraborgsbänken. Kanske kan Sten Svensson vara med på att man med statlig hjälpi en eller annan form drar i gång en sådan verksamhet för att åstadkomma ett bättre näringsliv hemma i Skaraborgs län. Jag hoppas bara att han alltfort står fast vid de synpunkter han ursprungligen framförde här i kammaren.
Herr talman! Självfallet står jag fast vid alla de konkreta förslag som jag framförde i mitt första anförande. Jag konstaterar att alla goda krafter nu måste samlas för att åstadkomma sysselsättning och utveckling. Arbetsmarknadsläget i vårt län är ju mycket allvarligt, och vi måste överväga alla tänkbara åtgärder för att engagera våra ungdomar och skapa en framtid för dem, så att de kan stanna kvar och få utbildning och arbete inom sitt eget län.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att se över gällande arbetarskyddsregler så att inte anställning inom sjukvården av 17-åringar med vårdutbildning försvåras i onödan. Bestämmelserna om minderåriga i arbetslivet sågs över ingående i samband med arbetsmiljölagens tillkomst. En utgångspunkt för de föränd ringar som då gjordes var att reglerna skulle utformas så att de befrämjar ungdomars yrkesutbildning och inte avskärmar ungdomar från arbetslivet. I arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om minderåriga i arbetslivet finns en lista på sådana arbeten som anses riskfyllda för ungdomar under 18 år. Inom vårdområdet är bl.a. arbete på akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar förbjudna för minderåriga. I kungörelsen finns emellertid undantagsregler som innebär att ungdomar som genomgått utbildning för sådant arbete undantas från förbudet om de kan uppvisa läkarintyg om att risk för skadlig inverkan på hälsa eller utveckling inte föreligger. Således kan ungdomar som bara är 17 år när de lämnat gymnasieskolans vårdlinje beredas arbete inom i stort sett hela vårdområdet. Det finns däremot inga generella undantag från bestämmelserna om minderårigas arbetstid i arbetsmiljölagen. Dispens måste i varje enskilt fall sökas hos arbetarskyddsstyrelsen. På vårdområdet förekommer relativt ofta arbetstidsscheman som inte ligger inom de tillåtna gränser som gäller för minderårigas arbetstid. I många fall förekommer också sådana arbetsscheman som av erfaren personal bedöms vara mycket påfrestande. Enligt vad jag har erfarit från arbetarskyddsstyrelsen är praxis att dispens beviljas för 17-åringar inom vårdområdet om det rör sig om mindre avvikelser från arbetstidsbestämmelserna. Jag kan upplysa om att departementet f. n. behandlar arbetstidsutredningens förslag till ny arbetstidslag. Förslaget innebär bl.a. att yrkesinspektionen helt övertar dispensärenden om minderårigas arbetstid. En avsikt med detta är att förkorta handläggningstiderna och utnyttja den lokalkännedom som yrkesinspektionen har. Enligt min mening är det viktigt att alla ansträngningar görs för att underlätta ungdomars möjlighet att få arbete. Lika viktigt är det också att se tillatt ungdomar i sina första kontakter med arbetslivet inte utsätts för sådana hälsooch olycksfallsrisker som kan innebära men för deras fortsatta liv och yrkesverksamhet. Jag är därför inte beredd att i dag generellt ompröva arbetarsskyddsreglerna för minderåriga.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Vi är alla starkt medvetna om att ungdomsarbetslösheten är ett av de största problem som vi har att brottas med i Sverige just nu, och mycket tyder väl på att det är ett växande problem. I den allmänt besvärliga arbetsmarknadssituation som vi har i dag är ungdomarna de värst drabbade. Att ungdomsarbetslösheten är så mycket högre än den genomsnittliga arbetslösheten har i och för sig flera orsaker. Men en viktig orsak är att ungdomarnas arbetsmarknad är mycket mer begränsad än de vuxnas. Särskilt gäller det naturligtvis ungdomar under 18 år. Realiteten är att det inte finns så förfärligt många jobb som de kan ta. Många arbeten faller bort därför att man ställer krav på utbildning och yrkeserfarenhet som ungdo marna inte kan ställa upp med. Men många arbetsuppgifter omöjliggörs också av olika typer av arbetarskyddsregler som gäller speciellt ungdomar under 18 år. Det är naturligtvis viktigt — det är vi väl också eniga om — att på olika sätt skydda ungdomar mot orimliga påfrestningar i arbetslivet som har att göra med arbetsmiljöns utformning, arbetets art eller arbetstiderna. Det är alldeles givet att vi inte får skapa en situation där ungdomarna riskerar hälsa ellert.o.m. liv på grund av bristande arbetsmiljö. Det kan möjligen sägas att man inte heller skall utsätta vuxna för sådana situationer, men särskilda hänsyn bör naturligtvis tas till ungdomar. Samtidigt är det viktigt att inte lägga onödiga hinder i vägen för ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden. Vi måste vara på det klara med atti den mån alternativet för en ung människa är arbetslöshet, kan det många gånger vara det skadligaste av allt. Vi vet att arbetslöshet i inledningen av ett skede där man skulle börja sitt yrkesverksamma liv kan skapa mycket stora, långsiktiga problem och leda till utslagning av ungdomar, missbruksproblem OSV. Jag tror därför att det är viktigt — när man ser på dessa arbetsmiljöoch arbetstidsregler — att också fundera litet över vad som kan bli alternativet för många ungdomar. Min interpellation har sin bakgrund i att man inom sjukvården upplever att det finns begränsningar som kraftigt försvårar möjligheterna att anställa unga människor, både sådana som saknar utbildning och sådana som har vårdutbildning. De här begränsningarna gäller bl.a. vilka områden unga människor får vara verksamma inom. De begränsningar som finns nämndes lite grand i svaret. Faktum är att begränsningarna är mer omfattande än vad som framgår av den exemplifiering som fanns i svaret. Såvitt jag förstår gäller det intensivvårdsavdelningar, infektionsavdelningar, operationsavdelningar, brännskadeavdelningar, akutmottagningar, avdelningar för sluten psykiatrisk vård, toxikomanvård, dialysarbeten och arbete vid mikrobiologiskt laboratorium. Kvar blir då i princip medicinsk och kirurgisk vård samt långtidsvård. Förutom de allmänna begränsningarna, där vissa vårdsektorer är helt uteslutna, finns det krav på anpassning av arbetsuppgifterna för att de skall passa ungdomarna och stämma med deras förutsättningar. Det krävs alltså en individuell anpassning och i vissa fall även särskild handledning. Det är alltså ett ganska omfattande regelverk som man måste tillämpa. Nu menar arbetsmarknadsministern i sitt svar att den undantagsregel som finns i den aktuella arbetarskyddskungörelsen, 1980:13, innebär att om man har någon form av vårdutbildning så får man alltid utföra det jobb man är utbildad för. Jag tycker att den tolkning som arbetsmarknadsministern gör är värdefull. Uppenbarligen gör man inte alltid den tolkningen ute på fältet. I varje fall har detta upplevts som ett konkret problem på många håll, och man har inte uppfattat kungörelsen på det sättet att det är riktigt så lätt att anställa ungdomar som genomgått vårdutbildning på de jobb de utbildats för. Det är också viktigt att klargöra om undantagsregeln också gäller dem som genomgått 40 veckors yrkesintroduktion, eftersom många unga människor är 17 år då de har genomgått den och då har påtagliga svårigheter att få anställning inom sjukvården. Vi har dessutom kvar problemen att engagera icke yrkesutbildad ungdom inom sjukvården. Ett annat problem som berörs i min interpellation och även i svaret gäller arbetstidsreglerna. Det är också här givet att man inte skall utsätta ungdomar för orimligt påfrestande arbetstidsscheman. Det borde man, som sagt var, inte heller utsätta vuxna för. Men det är också viktigt att man ser praktiskt på problemet. Det finns dispensmöjligheter, som arbetsmarknadsministern påpekade. Men också här upplever man praktiska svårigheter. Jag har framför mig ett tjänsteutlåtande från sjukvårdsdirektören i Stockholms läns landsting. Han berättar att landstinget i Stockholms län vid upprepade tillfällen har begärt dispens som har avsett arbete mellan kl. 20.00 och kl. 21.00 några gånger per vecka för 17-åringar med vårdutbildning. Dessa dispensansökningar har alltså regelmässigt avslagits av yrkesinspektionen. Det kan ifrågasättas om detta att arbeta mellan 20.00 och 21.00 på kvällarna några gånger per vecka är att utsätta 17-åringar för alltför stora påfrestningar. Man kan i synnerhet fråga: Om de arbetstiderna är orimliga för 17-åringar, varför är de då så riskfria för 18-åringarna? Det är egentligen bara ett årsskifte som behövs för att de här reglerna skall upphöra att gälla. Den decentralisering av beslutsfattandet på det här området som arbetsmarknadsministern aviserade i sitt svar tror jag i och för sig är positivt. Helt klart har handläggningstiderna för sådana här dispensansökningar i sig varit ett betydande problem, och även det har upplevts som ett stort hinder för att anställa ungdomar. Men det är också viktigt, tror jag, att yrkesinspektionen då får sådana direktiv när det gäller handläggningarna att man undanröjer onödiga hinder i fråga om arbetstidsreglerna, att man ser någorlunda generöst på arbetstiderna för ungdomar som kanske har ett halvår kvar tills de blir 18 år och får större frihet på arbetsmarknaden. Det gäller att inte ha en massa regler och bestämmelser som krånglar till tillvaron för de unga i onödan. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag säga att det på det här området som på alla andra områden är viktigt att man inte låter det bästa bli det godas fiende. Det är viktigt att man inte för att undvika ett problem skapar ett annat, som många gånger kan vara större. Det är alltså viktigt att vi i vår i och för sig berättigade iver att skapa goda arbetsförhållanden och goda arbetsvillkor för de unga inte i stället kastar ut dem i arbetslöshet, något som är betydligt sämre än vad vissa påfrestningar på arbetsplatsen när det gäller arbetstid och annat kan vara. Jag hoppas alitså att arbetsmarknadsministern skall vara beredd att i den fortsatta handläggningen av dessa frågor gå något längre än interpellationssvaret antyder.
Herr talman! Jag tror att jag till att börja med vågar påstå att arbetarskyddsstyrelsen är mycket observant i sitt arbete med anvisningar och när det gäller att inte onödigtvis ställa upp hinder för ungdomars möjlighet att få arbete. Vid genomgången av anvisningar för olika typer av arbete uppmärksammas detta ingående — att man inte onödigtvis ställer upp eller håller kvar begränsningsregler som kan hindra ungdomar. Samtidigt är det, som också Pär Granstedt utvecklade i sitt inlägg, en balansgång som skall gås mellan å ena sidan nödvändiga skyddsregler och å andra sidan intresset av att bereda ungdomar sysselsättning. Jag tror att det är nödvändigt att just i det här fallet något erinra om bakgrunden. Bara för något eller några år sedan var rekryteringsläget på vårdsidan mycket svårare än i dag. Det var svårt att få tag på vikarier av olika slag. Det hände väl då att man ibland tog ganska vida svängar runt de arbetarskyddsregler som trots allt gäller för ungdomar. Om det var till följd av detta eller ej låter jag vara osagt, men sant är att det inträffade ett antal ganska svåra olycksfall som gällde ungdomar under 18 år och att man därför från arbetstagarsidan slog larm om att man måste uppmärksamma vårdarbetet för ungdomar. Inom vårdsektorn är det — kanske till skillnad från vad många anser — ofta fråga om ett mycket tungt arbete. Det är bakgrunden till att reglerna kom till. I ett läge där det är nödvändigt att bereda ungdomar fler arbetstillfällen skall man naturligtvis försöka klara av det men inte tumma på nödvändiga arbetarskyddsregler för ungdomar som ännu inte är fullvuxna. Tunga lyft och andra sådana arbetsmoment kan då vara mycket påfrestande och ge men för livet. e Det är också viktigt att komma ihåg att det är mycket vanligt med obekväma arbetstider inom vården. Långa arbetspass och korta nattviloperioder förekommer, främst under lördagar och söndagar. Det är vanligt med arbetstider på ca 12 timmar. Exempel finns i dag på arbetspass på ända upp till 14 timmar. En minskning av arbetspassens längd under lördagar och söndagar kan i och för sig schematekniskt åstadkommas genom tätare helgtjänstgöring för berörda personalkategorier. Sjukvårdspersonalen har i allmänhet att välja mellan att endera arbeta oftare under helgerna eller arbeta längre pass. Ofta väljer man det senare för att få mer sammanhängande ledighet. När det gäller ungdomar under 18 år uppkommer ju då problemet om man skall tillåta att de arbetar så långa pass som det kan bli fråga om. Jag vill inte uttala mig om enskilda ärenden och inte ha någon bestämd mening om huruvida det bör vara tillåtet eller inte tillåtet för ungdomar under 18 år att arbeta efter kl. 20. Men det avgörande, Pär Granstedt, är kanske inte om de arbetar mellan kl. 20 och 21 utan när de påbörjar arbetspasset, dvs. hur långt det sammanhängande arbetspasset blir och hur ansträngande det sammanlagt kan sägas vara. Slutligen vill jag hänvisa till att de här frågorna behandlas ingående i en nämnd där parterna är företrädda. Jag tror det kan vara en riktig tanke att man skall delegera dispensgivningsrätten till yrkesinspektionerna för att få in ännu mer av lokal kännedom och för att få en ännu snabbare handläggning när det ändå är fråga om dispens, och dispens måste ges.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern säger att AMS är väldigt observant på de här frågorna och inte onödigtvis vill lägga hinder i vägen. Det är klart att man gärna vill tro att det stämmer. Men tyvärr är väl detta inte alltid uppfattningen ute på fältet bland dem som praktiskt jobbar med dessa frågor, som försöker finna vägar att anställa unga människor och stöter sin panna blodig mot olika regler. Visst skall man, som sagt, förebygga olyckshändelser bland ungdomar — det är vi alldeles på det klara med.

Om några månader eller ett halvår däremot — då är det plötsligt O. K., då ställs inte längre dessa krav på arbetstider, på anpassningen till arbetsuppgifter osv. Det måste vara väldigt svårt att förklara för den här vårdutbildade 17-åringen varför arbetsuppgifter, som kommer att vara helt i sin ordning för henne eller honom om ett halvår, är otänkbara nu, när hon eller han just lämnat sin utbildning. I dagens arbetsmarknadsläge kan ju vederbörande tvingas till ett halvårs arbetslöshet för att hon eller han så att säga skall hinna växa i kapp reglerna. Det här tycker jag är ett exempel på en beklaglig osmidighet i hanteringen. Det är ju stor risk för att den unga människan under ett halvårs arbetslöshet tar mycket mer skada än vad som skulle ha blivit fallet om vederbörande hade haft litet besvärliga arbetstider osv. under den här perioden. Jag hoppas att den decentralisering av hanteringen av de här frågorna som arbetsmarknadsministern talar om kommer att leda till en smidigare beslutsordning och en generösare syn på reglerna, så att inte fixa data, fixa åldersprinciper ger alldeles orimliga resultat. Det måste ändå vara väldigt angeläget i den här situationen att se till att ungdomarna får arbete. Även om man är medveten om bakgrunden till de arbetarskyddsbestämmelser som finns och som arbetsmarknadsministern redovisade, tycker jag att det i dag finns anledning att komma ihåg att alternativet för de här berörda ungdomarna många gånger är arbetslöshet. Man måste väga in den alternativa situationen för de unga när man bedömer hur man skall se på olika arbetarskyddsbestämmelser. Som sagt, de grundläggande bestämmelserna för att förebygga olika typer av olyckor måste naturligtvis alltid respekteras. Där borde ambitionen snarare vara att se till att reglerna gäller för all personal och att man skall anpassa sjukvårdsarbetet så, att man kan minska olycksriskerna för alla. Annars tror jag att man måste få en något generösare syn på reglerna än vad vi har i dag.
Herr talman! I det förra inlägget refererade Pär Granstedt till de anvisningar som nu gäller för minderåriga i arbetslivet och räknade upp vilka arbetsuppgifter inom vårdarbetet som anses så riskfyllda att minderåriga där inte bör anlitas. Jag uppfattade det inte så att Pär Granstedt direkt föreslog någon ändring i den anvisningen, utan det handlar alltså om hur frågan om dispensmöjligheter skall hanteras.

Herr talman! Det är riktigt att man ibland kan tvingas sätta åldersgränser för att få till stånd en smidig hantering. Men jämförelsen med körkortet haltar litet. På det här området har vi alltså en vårdutbildning som är så utformad att en stor del av dem som genomgår den avslutar den vid 17 års ålder, litet grand beroende på när på året de är födda. Vi har vidare infört 40 veckors yrkesintroduktion, som man normalt påbörjar när man är 16 år. Eftersom den varar ett läsår är man normalt 17 år när man avslutar den. Den kan också vara ett slags vårdutbildning. Vi har alltså i vår vishet byggt upp ett utbildningssystem som gör att stora grupper ungdomar är 17 år gamla när de avslutar sin vårdutbildning. Samma statsmakt har sedan satt upp en åldersgräns som gör att ungdomarna under normala förhållanden inte kan börja sitt arbete förrän de är 18 år. När man upptäcker detta slås man naturligtvis av tanken att det är någonting som inte Nr 32 stämmer och att vi i onödan har krånglat till tillvaron för oss själva och Fredagen den framför allt för de ungdomar det gäller. 20 november 1981 Arbetsmarknadsministern sade att det är få dispensansökningar — bara något hundratal. Det visar enligt hans uppfattning att det här inte skulle vara något stort problem. Jag tycker snarare att det visar att problemet möjligen är ganska stort. Det låga antalet dispensansökningar kan kanske bero på att man från arbetsgivarsidan helt enkelt inte vill ta på sig besväret med de ansökningar som behövs. Den goda viljan, som arbetsmarknadsministern talar om, kanske inte alltid finns i ett läge där arbetsgivaren har relativt stora valmöjligheter. Hadé vi ett bra arbetsmarknadsläge och kanske rekryteringssvårigheter för sjukvårdshuvudmännen, hade situationen nog varit annorlunda. Men då hade det inte heller varit lika angeläget för de unga att få de här jobben, för då hade de haft valmöjligheter. Nu har vi en arbetsmarknad på arbetsgivarens villkor, och då är det inte alls säkert att arbetsgivaren driver den här frågan. Och de som kommer i kläm är de unga. Risken är därför att det begränsade antalet dispensansökningar bara visar att man helt enkelt inte tar sig besväret att gå vidare. Bakom den här siffran kan alltså dölja sig en mängd unga människor som får kalla handen — de får beskedet: Vänta tills du blir 18 år, då kan du kanske få jobb här. Och vad som kan hända den unga människan innan dess vet vi inte. Jag tror alltså att slutsatsen ändå blir att vi bör titta litet noggrannare på den här frågan, så att vi inte bara för att upprätthålla vissa principer skapar problem och svårigheter som naturligtvis ingen av oss vill ha.

Herr talman! Jan Bergqvist har frågat industriministern om han kan redogöra för skälen till att regeringen dröjt så länge med att ta ställning till frågan om kontrollen av utlandsägda företag samt om regeringen ru är beredd att snarast lägga fram förslag till lagstiftning för att skärpa kontrollen över utlandsägda multinationella företags etableringar och verksamhet i Sverige. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Som Jan Bergqvist framhåller finns det ett utredningsförslag som behandlar frågan om särskilda regler för multinationella företag i vårt land, nämligen betänkandet Kontroll av utländsk företagsetablering i Sverige m.m. slag. I stället presenterade utredningen tre olika förslag till lösning av frågan om en ny kontrollagstiftning. Jag har redan tidigare i år berört betänkandet i riksdagen. Som svar på en fråga lämnade jag i juni det beskedet att frågan om utformningen av en ny kontrollagstiftning bereddes i regeringskansliet. Jag nämnde också att arbetet var inriktat på att ett förslag skulle föreligga under riksmötet 1981/82. Min inställning i denna fråga har inte ändrats. Målsättningen för det arbete som nu görs inom regeringskansliet är att en proposition skall läggas fram till våren.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. När jag nu skall kommentera det är jag rädd att jag kommer att låta oerhört negativ. Det beklagar jag, men tyvärr ger regeringens agerande hittills i denna fråga inte anledning till något beröm. Redan nu har åtskilliga utländska multinationella bolag köpt viktiga svenska företag. Det utländska ägandet av näringslivet i Sverige är fortfarande mindre än 10 26, men den situationen kan snabbt ändras, om några av de största svenska företagen slukas av utländska kapitalintressen. Är då detta någonting som man behöver oroa sig för? Ja, justitieministern, jagtror faktiskt det. Jag tror att det vore djupt olyckligt om t.ex. Volvo eller andra svenska nyckelindustrier kom i utländska kapitalägares händer. Ett stort utländskt inflytande över svenskt näringsliv innebär allvarliga risker. Det kan hota vårt ekonomiska och nationella oberoende. Hur skall vi över huvud taget kunna planera Sveriges framtida industriella utveckling, om de bästa svenska företagen köps upp av utländska jätteföretag? Och ännu viktigare: Kan vi göra vår neutralitetspolitik trovärdig om betydande delar av våra nyckelindustrier ägs och kontrolleras av de utländska maktkoncentrationer som nu växer fram? Menar vi allvar med talet om ekonomisk demokrati, kan vi aldrig godta att vår framtid avgörs genom beslut i anonyma koncernledningar, oåtkomliga för politisk och facklig påverkan. Men vi behöver inte heller inrikta vår politik på en återgång till 1930-talets protektionism och nationella insnördhet. Vi behöver våra egna multinationella företag, och vi behöver inte nödvändigtvis avvisa varje tillskott av utländskt företagande i Sverige. Men vi måste se till att vi så långt det går själva bestämmer förutsättningarna för den verksamhet som företagen skall bedriva i Sverige. För 80 90 av det svenska näringslivet har vi en kontroll, om utländska intressen vill komma in och köpa företag. Finns det egentligen något skäl att år efter år vänta med att sträcka ut den kontrollen till hela näringslivet? Vad har vi för garantier för att utländska kapitalintressen inte plötsligt köper upp vitala delar av vårt näringsliv — i år eller nästa år? Vi borde redan ha haft skydd för alla våra nyckelindustrier, men på grund av de borgerligas förhalning kommer vi av allt att döma att sakna detta skydd i varje fall under Nr 32 hela 1982, och det är ovisst när vi kan få det. Jag vill fråga justitieministern: Vad vinner vi med att vänta så länge med att göra kontrollen heltäckande? Vad har regeringen för garantier att utländska kapitalintressen inte köper upp några svenska nyckelindustrier i år eller nästa år? Eckerbergutredningen tillsattes hösten 1973. Efter tre år var den istort sett färdig med sin huvuduppgift. År 1975 motionerade justitieministerns nuvarande statsrådskollega Olof Johansson och sade: Vi kan inte vänta på att Eckerbergutredningen blir klar. Vi måste omedelbart som ett provisorium under två år besluta om en lag om kontroll av företagsförvärv i vissa fall med tanke på hotet från de multinationella företagen. Den departementspromemoria som kommit med detta förslag var inte ens remissbehandlad när motionen väcktes, men så bråttom var det för Olof Johansson vid det tillfället. Så kom centern och de borgerliga i regeringsställning, och så började långhalningen. Låt mig ge några exempel. För det första: Något initiativ med anledning av förslaget om kontroll av företagsförvärv togs aldrig, trots att förslaget då hade hunnit kompletteras med positiva remissvar. För det andra: Man ändrade sammansättningen av den Eckerbergska utredningen, som i det närmaste var klar med huvudbetänkandet. Man satte in några helt nya ledamöter, vilket i sin tur försenade utredningen med nästan två år. Under tre år jobbar sekreteraren, ordföranden, de sakkunniga och experterna för att få fram ett förslag och lösa en viktig fråga, men när man är i det närmaste klar och skall presentera sitt förslag tillsätts några nya ledamöter som begär att utredningen skall göras en gång till. Så gick ytterligare två år. För det tredje: När remissvaren på utredningen hade kommit in i juli 1979 gick tiden — två och ett halvt år, alltså ungefär lika länge som det skulle ta att genomföra en helt ny utredning utan något grundmaterial, om man startat från början igen. Och nu — mer än tre år efter det att utredningen överlämnats till regeringen står vi kvar här och har ännu inte fått ett bestämt och definitivt besked om när en proposition kan föreläggas riksdagen. Carl Axel Petri säger inte ens bestämt att en proposition kommer att läggas fram i vår. Målsättningen för arbetet i regeringskansliet är att en proposition skall läggas fram under våren, säger han. Men vad är ett sådant besked värt? År 1978 förklarade industriministern, som ju är den i sak huvudansvarige inom regeringen för den här frågan, att den Eckerbergska utredningens förslag skulle behandlas med största möjliga skyndsamhet av regeringen. Nu vet vi att det dröjde innan man sände ut förslaget på remiss och att det dröjde innan man på allvar började bearbeta frågan. I december 1980 uttalade industriministern i riksdagen att han trodde att det fanns goda möjligheter för regeringen att under 1981 presentera förslag i ämnet. Nu vet vi att regeringen inte utnyttjade de goda möjligheterna. Och det svar jag här får är alltså att regeringens målsättning är att en proposition skall läggas fram under våren 1982. 83 När det gäller statsråd som deklarerar målsättningar så erinrar man sig osökt statsministerns högtidliga deklaration om att åstadkomma 400 000 jobb, varav huvuddelen i industrin, till början av 1980-talet. Resultatet blev i själva verket en minskning av industrijobben. De har minskat i antal med över 80 000 sedan den målsättningen uttalades. En bitter erfarenhet är att statsråds målsättningar tyvärr inte är mycket att ta på allvar. Som en sammanfattning vill jag säga att för sin huvuduppgift att arbeta fram ett förslag behövde utredningen i realiteten ca tre år. Sedan behövs ett halvår för att avge remissvar och ytterligare ett halvt år för att utarbeta en proposition. Det blir sammanlagt fyra år. Vi borde ha haft en heltäckande kontroll i kraft den 1 januari 1978. Nu får vi en kontroll som träder i kraft allra tidigast den 1 januari 1983, dvs. fem år för sent — och det är i bästa fall, om justitieministerns målsättning inte spricker. Där har vi alltså i dag inte några säkra garantier. Det är svårt att inte använda starka ord i sammanhanget. Detta är ömkligt, tycker jag. Allt klarare framstår bilden av en svag regering som inte förmår driva de olika frågorna, som inte kan ge besked som man kan lita på. Industriministern förklarade för några år sedan att han inte tänkte förtröttas i den här frågan. Vi tänker inte lämna någon möda ospard i det här sammanhanget, sade han. Jag frågade nyss justitieministern: Vad är orsaken till den här förseningen? Jag ställde en speciell fråga och ville ha ett besked om orsakerna till detta. Men något egentligt svar ger inte justitieministern. Jag vill ändå försöka få fram en precisering: Vilka resurser har ni i departementet haft för beredningsarbetet under de tre år som gått sedan utredningen lämnade sitt förslag? Hur många tjänstemän har arbetat heltid med det här? Hur stora insatser rör det sig om personalmässigt? Herr talman! Vi måste utforma en politik som balanserar hotet från de multinationella företagen. Det gäller våra möjligheter att föra en självständig ekonomisk politik, där de enskilda människorna har inflytande och medbestämmanderätt och där vi demokratiskt kan bygga ett fritt samhälke.

Herr talman! Jan Bergqvist har här anfört en utförlig historieskrivning när det gäller denna fråga. Av den historieskrivningen kan vi dra ett par slutsatser. En är att det är en både kontroversiell och komplicerad fråga. En annan slutsats är att man under hela denna tid gärna har målat en viss potentat på väggen men att det dröjsmål som uppenbarligen har förekommit inte har lett till några egentliga olägenheter. Men jag vill gärna tillägga en sak till den historieskrivning som Jan Bergqvist gjorde. När det Eckerbergska betänkandet remitterades, fick det en oerhört hård remisskritik. Det fordrades alltså stort arbete för att få ett ordentligt och väl genomtänkt förslag. Även om jag inte då hade ansvaret för dessa frågor vet jag att man satte in resurser i kanslihuset för detta. Sedan jag i somras tog över arbetet har vi ägnat oss intensivt åt frågan.

Herr talman! Carl Axel Petri verkar så förnöjd när han säger att några egentliga olägenheter inte har inträffat. Jag tror att det är en felbedömning. Det här förslaget handlar både om uppköp av svenska företag och om kontroll av de utländska företagens verksamhet i Sverige. Det finns all anledning att kritisera en del utländska företags agerande i Sverige under den period då den här förhalningen har skett. Dessutom: När det gäller inköp av svenska företag kan väl inte Carl Axel Petri ge några garantier för vad som kan komma att hända under 1982 fram till den 1 januari 1983, när en kontroll av uppköpen kan vara i kraft. Dels är det alltså sakligt obefogat att vara så belåten som justitieministern här är, dels har vi inga garantier för vad som ytterligare kan komma att inträffa. Justitieministern gör det väldigt lätt för sig genom att säga att det här är en komplicerad fråga och att det var oerhört hård remisskritik. Jag kan säga till justitieministern att jag har läst samtliga remissvar — jag vet inte säkert om justitieministern har läst dem ordagrant. Mitt bestämda intryck är att de ingalunda är så negativa. Det finns ibland en viss osäkerhet beträffande tekniska frågor. Det finns en spridning av uppfattningarna mellan remissorganen, vilket är ganska naturligt eftersom det också finns en spridning av de intressen som remissorganen företräder. Men att detta skulle vara ett skäl till denna långa segdragning när det gäller att få fram propositionen kan jag inte acceptera. Om vi jämför med många andra propositioner som läggs fram för riksdagen, kan vi konstatera att det inte alls är ovanligt att det förekommer kritik. Denna kritik skall då bearbetas i departementet, och departementet skall lägga fram ett förslag som företräder regeringens uppfattning. Sedan är det riksdagens sak att ta ställning till detta förslag. Men det är alltså regeringen som skall arbeta fram ett förslag på grundval av alla de synpunkter som kommer in. Jag skulle kunna ta massor av exempel på propositioner där man inte alls har dröjt så länge trots att remisskritiken varit mycket hårdare. Här skall jag bara nämna en rätt aktuell sak, nämligen propositionen om läromedelsfrågor. Utredningen lade fram sitt förslag i juni förra året. En majoritet av remissorganen förkastade förslaget. Ändå kommer regeringen nu i höst och lägger fram samma, hårt kritiserade förslag. — Detta är bara ert exempel. Den förklaring som Carl Axel Petri här har lämnat håller alltså inte. Jag noterar med intresse att även centerpartister nu har börjat bli otåliga och börjat ställa frågor i riksdagen: När kommer det någon proposition? Hoppas att den kommer i höst osv. Detta var ju vad som sades i frågan i juni. Den förhoppningen — som då, i juni, uttrycktes av en centerpartistisk ledamot — har alltså grusats. Nu gäller det bara om vi kan lita på det besked som justitieministern har lämnat och att vi verkligen får en kontroll. Sedan får vi hoppas att det inte sker någon olycka fram till den 1 januari 1983, när det här skall träda i kraft.

Fru talman! Oswald Söderqvist har i en interpellation ställt följande frågor under hänvisning till det pågående våldet i Iran. 1. Vilken uppfattning har regeringen om utvecklingen i Iran under den senaste tiden? 2. Tänker regeringen vidta några åtgärder för att protestera eller på annat sätt uttrycka sitt avståndstagande från avrättningarna i Iran? Mot samma bakgrund har Sven Johansson i en interpellation frågat följande: Jag besvarar båda interpellationerna i ett sammanhang. Omvärlden har haft anledning att följa händelseutvecklingen i Iran under de senaste åren med största uppmärksamhet. Schahens fall i januari 1979 öppnade möjligheter för det iranska folket att skapa ett oberoende, demokratiskt samhälle efter många år av inre förtryck och yttre inblandning i landets interna angelägenheter. Tyvärr har utvecklingen i landet tagit en olycklig vändning. Schahens brutaliteter har ersatts av en fanatisk terror och en spiral av våld. Det nuvarande våldet har framsprungit ur maktkampen mellan de olika politiska krafterna i landet. Avlägsnandet av den gemensamme motståndaren har följts av växande motsättningar mellan dem som tidigare tillsammans bekämpade schahregimen. Kampen har utvecklats på ett sätt som fått mycket tragiska följder för den iranska nationen. Grundläggande mänskliga rättigheter kränks dagligen, och landets ekonomi har stagnerat. Det politiska livet i Iran efter revolutionen har präglats av exempellöst våld. Ett stort antal människor har avrättats efter i många fall summariska rättegångar. Våldet har också drabbat nationella och religiösa minoriteter. Myndigheternas beslut och ställningstaganden har fattats med hänvisning till islamiska lagar och principer, som tolkats i starkt fundamentalistisk anda. Enligt Amnesty International har hittills över 3 600 människor avrättats sedan februari 1979. Sedan den 20 juni i år har mer än 2 100 personer avrättats. Parallellt med det upptrappade våldet från de styrandes sida har ett ökande antal våldsamma terroraktioner genomförts från oppositionshåll. Vid attentat mot regeringspartiets lokaler i juni och premiärministerns kansli i augusti i år dödades sammanlagt ett sjuttiotal personer, däribland partiledaren ayatollah Beheshti, presidenten Rajai och premiärministern Bahonar. Oppositionen har genom sitt agerande uppenbarligen velat ytterligare öka motsättningarna inom det iranska samhället och få allmänheten att ta avstånd från regimen. Resultatet har blivit en ond cirkel av våld. Den svenska regeringen har med djup oro följt händelseutvecklingen i Iran. Vi tar bestämt avstånd från de flagranta brott mot de mänskliga rättigheterna som begås i landet. Det finns enligt vår mening inga ursäker för ett handlande som så bryter mot grundläggande principer för individens rättstrygghet och mänskliga värdighet. I april 1979 uttalade jag mig om de summariska rättegångarna i Iran. Jag sade då att de anklagade måste få sin sak prövad vid rättegångar enligt internationellt vedertagna rättsregler. I ett uttalande i augusti samma år vädjade dåvarande utrikesministern Blix till ledarna i Iran att visa skonsamhet. I samband med våldsvågen efter president Banisadrs fall, påpekade jagien Nr 33 tidningsintervju den 17 juli i år, att det inte fanns något försvar för det barbari som pågick i Iran. Statsministern och jag påtalade också terroraktionerna och de upprörande summariska avrättningarna i våra tal i Almedalen den 24 resp. 27 juli. Den 22 september uttalade sig statsministern på nytt om situationen i Iran. Han framhöll då att våldet i Iran tar sig alltmer brutala uttryck och att vi på svensk sida reagerade med särskild kraft och skärpa mot att demonstranter — och då t.o.m. barn och ungdomar — avrättades omedelbart utan rättegång. Han konstaterade också att den iranska regimen på ett nästan desperat sätt fortsatte att likvidera sina motståndare samtidigt som en våg av våldsamma attentat gick över landet. Under FN:s pågående generalförsamling har vi från svensk sida påtalat våldsanvändningen och avrättningarna i Iran. Det skedde i utskottet för sociala, humanitära och kulturella frågor. Regeringens inställning till våldet och terrorn i Iran är således väl känd. Vi kommer självfallet att noga följa den fortsatta händelseutvecklingen och därvid hävda Sveriges traditionella syn på mänskliga rättigheter. Det är vår förhoppning att våldet i dagens Iran skall ge vika för sans och förnuft till gagn för hela det iranska folket.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min interpellation. Våra grundläggande uppfattningar i frågan sammanfaller när det gäller våldet. Men jag har också i min interpellation frågat om regeringens syn på utvecklingen efter revolutionen — som man kan kalla det om man gör en vid tolkning av den senaste tidens händelser. Vad jag saknar i utrikesminister Ullstens svar är något om hur han ser på USA:s roll i detta sammanhang. Det sägs i interpellationssvaret att man efter 1979 hoppades att Iran ”efter många år av inre förtryck och yttre inblandning i landets interna angelägenheter” skulle gå mot en bättre utveckling, med mer demokrati osv. Vad som inträffade då, precis som 1952, när Iran förra gången gjorde ett försök att frigöra sig, var ju en mycket stor inblandning just från USA. Jag hade själv tillfälle att i april 1980 delta i en konferens i Teheran. Det var en mycket bred konferens, med representanter för regeringar, partier m.m. i både väst och öst. Inbjudan hade utgått till alla partier i Sverige, men endast socialdemokraterna och vpk skickade representanter, och det var synd. Där framgick det klart vad som pågick från USA:s sida, med bl.a. inblandningar och handelsbojkott, som vi väl känner till, och som naturligtvis på intet sätt har förbättrat situationen eller gjort det lättare att få till stånd en lugn utveckling i Iran. Jag saknar något om detta i interpellationssvaret. Där sägs det att ”våldet har framsprungit ur maktkampen mellan de olika politiska krafterna”. Men det är ju inte så enkelt. Det har också förekommit en tydlig påverkan utifrån. Jag skulle gärna vilja höra vad utrikesminister Ullsten anser om USA:s roll 9 i Iran efter revolutionen och schahens störtande, för det är en ganska intressant fråga. När det gäller den andra delen av interpellationen tycker jag att utrikesministern har gett ett mycket bra och uttömmande svar. Och som jag har sagt i interpellationen så finns det inga ursäkter — vad som än har hänt i fråga om inblandning utifrån eller inom landet — för att man skall kunna godta en sådan terror som nu pågår i Iran. Jag har alltså ingen annan uppfattning än utrikesministern i det fallet. I sammanfattningen i interpellationssvaret påpekas också att regeringen vid ett flertal tillfällen har uttalat sig, vilket jag redan känner till. Men jag skulle vilja efterlysa en fortsatt uppföljning på det internationella planet. Och jag vill fråga: Vad kan regeringen göra fortsättningsvis? I slutet av interpellationssvaret sägs det att man från svensk sida i FN:s utskott för sociala, humanitära och kulturella frågor har påtalat det som sker i Iran, och det är bra. Vilka ytterligare framstötar kan man tänka sig på internationellt plan? Kan man upprepa detta, eller kan man vända sig till någon annan instans i t.ex. FN-familjen för att få till stånd en opinion och ett ökat tryck?

Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret, som kan sägas vara en kort historiebeskrivning av vad som hänt i Iran under de senaste åren samt ett återgivande av några uttalanden av utrikesministern och statsministern. Förhållandena i Iran utvecklas på ett sätt som närmast måste betraktas som groteskt. Dagligen nås vi av uppgifter om att människor avrättas. Skälen kan vara de mest triviala. Uppenbarligen gör man ingen skillnad mellan barn och vuxna. Det rättsliga förfarande som föregår avrättningarna är knappast värt att nämnas. Den internationella opinionen kan inte förhålla sig passiv inför de uppenbara övergrepp på människors frioch rättigheter som förekommer i Iran. Den muslimska fanatism som leder till dessa orimliga mänskliga tragedier och lidanden måste genom ett fast internationellt agerande bringas att upphöra. Orsaken till min interpellation är min egen reaktion inför det som händer, men också många påstötningar från enskilda personer och insändare i tidningarna. De som på detta sätt givit uttryck åt sin uppfattning är förvånade över den slapphet och den tystnad som råder i vårt land hos politiker och hos svenska folket i övrigt. Man frågar: Var finns demonstranterna, var finns demonstrationerna mot det som händer i Iran? De som hör av sig personligen eller framför synpunkter i insändare uppfattar vissa politikers uttalanden som något i förbigående. En svensk politiker har för inte länge sedan uttalat sig och sagt att man i Iran höll på att bygga upp de demokratiska institutionerna med pedantisk noggrannhet. Detta uttalande är, såvitt jag har mig bekant, inte dementerat. Tror utrikesministern att en demokrati kan växa fram under nuvarande ledning i Iran? Om inte, är utrikesministern å den svenska regeringens vägnar beredd att ta upp frågan i FN, så att FN kan göra ett uttalande? Utrikesministern talar om ”att skapa ett oberoende, demokratiskt samhälle efter många år av inre förtryck och yttre inblandning i landets interna angelägenheter”. Hur långt är detta möjligt? Är det också en uppgift för Sverige att uttala sig mot stora länders inblandning i mindre länder, då de skall lösa sina interna angelägenheter? När schahens regim störtades hoppades många att den skulle ersättas av en annan tingens ordning. Men det har enligt åtskilliga bedömare blivit värre. Skall vi i Sverige dra lärdom av detta då vi bedömer skeenden i olika länder? Mycket intressant är ju religionens roll när det gäller det som händer i Iran. Utan tvivel är det den avgörande faktorn. Här visar islam något av sitt verkliga ansikte. Denna religion finns inte bara i Iran utan också i länderna runt omkring. I den västerländska kristna kulturen, där vi bekänner oss till den kristna humanistiska livsåskådningen och där vi tar stor hänsyn till de elementära frioch rättigheterna, har var och en rätt att utöva sin religion eller att inte utöva någon religion alls utan att bli diskriminerad. Invandrare från olika länder kan intyga detta. Kan det komma ett starkt uttalande från svensk sida om att den kristna livsåskådningens humanistiska behandling av oliktänkande bör tillämpas i andra länder och att man måste finna lösningar utan våld och förtryck? Sverige har rykte om sig att som ett neutralt land reagera mot allt våld och förtryck i världen. Det är angeläget att vi, så länge vi motsvarar det vi ger oss ut för att representera, också reagerar mot omänskliga handlingar, samtidigt som vi anvisar sådana demokratiska, humana och fredliga vägar som vårt land praktiserar.

Fru talman! Den svenska regeringens mycket entydiga avståndstaganden från våldet i Iran har framgått, hoppas jag, av det svar som jag nyss lämnade. Jag tror också att det svaret ger en klar återspegling av hur det svenska folket reagerar på våldsutvecklingen i Iran. Det finns väl anledning att tillägga att de båda interpellanternas kommentarer till mitt svar ytterligare belyser enigheten när det gäller reaktionen mot det fruktansvärda våldet. Sven Johansson tycker att det därutöver bör sägas ut vad Sverige kan göra för att ytterligare stödja en demokratisk utveckling i Iran, och Oswald Söderqvist var inne på samma sak. Jag tror att en av de åtgärder som är viktiga är den politiska opinionsbildningen nu liksom i alla lägen där vi inte kan blanda oss i saker och ting mera handgripligt. Det är just en sådan opinionsbildning som både jag, statsministern och andra i regeringen ägnat sig åt i ovanligt många tal i denna fråga. Jag kan för övrigt också berätta för kammaren att om några timmar kommer Sverige i FN återigen att i ett utskott ta upp situationen i Iran och där framhålla hur viktigt det är att FN inte låter saker och ting bara passera utan följer vad som händer med uppmärksamhet. Det är så det brukar uttryckas på FN-språket när man är oroad över utvecklingen och menar att världsorganisationen har ett ansvar. Både Oswald Söderqvist och Sven Johansson tycker också att det är angeläget att Sverige talar ut när stora länder blandar sig i andra länders inre angelägenheter. Jag har ingen anledning att annat än hålla med om att jag tycker att det är angeläget att vi står upp och gör det oavsett vilket stort land det handlar om och att vi gör det utan rädsla. Jag tycker också att vi i hög grad har levt upp till detta krav. Sven Johansson vill vidare att jag på regeringens vägnar skall uttala mig för att kristna värderingar bör gälla i den politiska utvecklingen i Iran, kristna värderingar mot våld och förtryck. Jag tror inte, Sven Johansson, att det är vår sak att säga att i ett muslimskt land skall kristna värderingar gälla. Däremot är det vår sak att hävda allmänna, av FN och andra omfattade principer om mänskliga rättigheter, i Iran och andra länder som är muslimska. Men det finns — jag håller med Oswald Söderqvist om det — anledning att i en sådan här interpellationsdebatt söka se vad som händer i Iran i ett något längre och djupare perspektiv. Då bör man naturligtvis också belysa andra länders inblandning i händelseutvecklingen. Schahdynastins Iran, som förvisso massivt stöddes av Förenta staterna, var ett samhälle med oerhörda sociala och ekonomiska orättvisor med förtryck av oliktänkande och med allvarliga inskränkningar i elementära frioch rättigheter. Det var också ett samhälle där landets religiösa traditioner förkvävdes i moderniseringens och industrialiseringens namn. En drastisk sekularisering genomfördes på bekostnad av många s.k. shia-muslimers främsta principer. När väl förändringen kom i Iran gick den fram med en väldig kraft. Den politiska oppositionen och de religiöst förtryckta representerade tillsammans en stark revolutionär kraft. Schah-regimen föll på mycket kort tid samman, nästan som ett korthus. Den revolutionära entusiasmen var massiv. I tidningar och TV kunde vi se hur miljoner människor fyllde Teherans gator under glädjedemonstrationer. Den internationella opinionen, inte minst i vårt eget land, engagerade sig aktivt och positivt för det iranska folkets nyvunna frihet och nya framtidsmöjligheter. Men splittringen mellan de politiska och religiösa ledarna i landet blev uppenbar redan några månader efter schahens fall. Den revolutionära dynamiken svepte undan den ena regeringen efter den andra. Khomeini, ayatollahn, framstod som den dominerande ledaren, trots att han, såvitt man kan bedöma utifrån, inte alls deltar i det praktiska regeringsarbetet. Ockupationen av USA:s ambassad var naturligvis främst ett uttryck för avskyn mot den amerikanska supermakten och dess agerande i Iran under schah-tiden, ja, det vill jag tillägga, ända sedan Mossadeqs också utifrån regisserade fall. Samtidigt blev det utdragna gisslandramat ett uttryck för den då oavgjorda maktkampen inom den iranska ledningen. För varje dag som gisslans fångenskap förlängdes i Iran försämrades drastiskt den iranska I september 1980 kom så kriget mot Irak. Möjligheterna för landets ledare att börja bygga upp sitt land blev än mindre. Även i krigföringen märktes splittringen inom den iranska ledningen. President Banisadr klagade som bekant offentligt över sin regerings inkompetens. Den inre krisen kulminerade i juni i år. President Banisadr avsattes av det iranska parlamentet vid en dramatisk session den 20-21 juni i år. På gatorna i Teheran demonstrerade den helgen Banisadranhängare och den mest militanta oppositionen, Mujaheddin Khalk. Ett tjugofemtal personer dödades under demonstrationerna och ungefär lika många demonstranter avrättades påföljande morgon utan några som helst rättegångar. Sedan ökade som bekant våldet mycket snabbt. Det islamska republikanska partiets högkvarter bombades, och ett stort antal av landets politiska och religiösa ledare dödades i ett fruktansvärt attentat, som jag också redogjorde för i mitt svar, Detta blev den främsta utlösande faktorn till det av regimen ledda motvåldet, som tagit sig så många brutala uttryck under de senaste månaderna. Detta har skett under en religiös täckmantel — öga för öga, tand för tand. Men under denna täckmantel har det också skett en massiv förföljelse av den politiska oppositionen. Jag skall inte här upprepa den svenska regeringens reaktioner på utvecklingen i Iran. Låt mig bara göra några grundläggande och sammanfattande konstateranden. För det första: Den svenska regeringen hälsade med lättnad och tillfredsställelse schahens fall och möjligheterna till en ny start för det iranska folket. För det andra: Den svenska regeringen ger uttryck för det svenska folkets djupa besvikelse över och avståndstagandet från de avsteg från de mänskliga rättigheterna som vi ser i dagens Iran. För det tredje: Detta avståndstagande omfattar inte bara brotten mot de mänskliga rättigheterna som begås av landets ledning, vilken naturligtvis har ett huvudansvar för människornas trygghet, utan även attentaten från oppositionens sida. Jag tycker att det är viktigt att vi i en sådan här debatt, hur vi än upprörs av den iranska regimens brott, aldrig heroiserar mord från något håll. Till sist för det fjärde: Vår reaktion är helt i linje med de traditioner på detta område vilka Sverige representerar och försöker upprätthålla. Tyvärr är våld och förtryck alltför vanligt i dagens värld. Men vi får aldrig förtröttas att göra vår röst hörd närhelst och varhelst mänskliga rättigheter inte respekteras, Det handlar ju ytterst om kampen för mänsklig värdighet.

Fru talman! Jag instämmer gärna i utrikesministerns beskrivning av det historiska skeendet från 1950-talet och framåt. Jag är också ganska glad att höra att utrikesministern klart säger ifrån om den inblandning som uppenbarligen har förekommit under alla dessa decennier i Iran. I stor utsträckning beror naturligtvis denna inblandning på oljefyndigheterna. De 95 har varit viktiga, i första hand kanske för USA men också för västvärlden i övrigt. Vi känner alla till kupperna i början på 1950-talet. Utrikesministern nämnde Mossadeqs regim. Roten till dagens konflikter finns ju faktiskt är. Den beskrivningen instämmer jag alltså i. Jag är också glad att höra att regeringen på nytt tar upp den här frågan i FN, och jag hoppas att detta skall leda till att det blir en påtryckning på regeringen i Teheran, att man får en uppgörelse och att mördandet kan upphöra. Sedan är det alldeles klart — och det finns ingen anledning att sticka under stol med det — att ansvaret också måste läggas på oppositionen i det här fallet. Ett ständigt upptrappande av våldet leder uppenbarligen inte framåt, utan man bör naturligtvis se till att man får en annan sorts dialog till stånd än den som förs med vapen. Men fortfarande är det ändå så att den stora repressiva makten i huvudstaden Teheran och i Iran i övrigt upprätthålls av regeringen. Den har polisstyrkorna och den har armén — åtminstone den del som varit verksam hittills, även om det kan finnas opposition där. Därför tycker jag att ett ganska stort ansvar måste läggas på regimen. Man måste möta våldet på ett mer konstruktivt sätt och inte bara plocka ut folk utan någon som helst urskillning — vilket har skett enligt vad vi vet av rapporter från skilda håll. Det hart.o.m. förekommit att man inte ens haft summariska rättegångar — det har skett avrättningar på öppen gata. Detta kan vi aldrig tolerera. Även om jag instämmer i att ett visst ansvar måste läggas på oppositionen, så är det alltså ändå regeringen som har det stora ansvaret. Den har den stora makten och de stora möjligheterna att verka i det här läget.
Fru talman! När utrikesministern säger att man ännu en gång skall aktualisera detta i FN, så är min fråga: Kan det leda fram till ett uttalande från FN:s sida? När det gäller detta med religionen vill jag erinra om att de ledande i Iran i sitt handlande åberopar sig just på sin religion. Då kan vi från svensk sida, med den humana livssyn vi fått genom den kristna livsåskådningen, grundad på Bibeln, hävda att denna livssyn är värd att framhålla, inte minst av en regering som representerar ett land där 95 96 av befolkningen tillhör en kristen kyrka. Eftersom det finns flera länder som omfattar islam som sin religion — och med tanke på vad som nämndes nyss om deras stora förråd av olja osv. — kanske vi kan ställas inför deras hårda attityd på ett annat sätt.
Fru talman! Får jag understryka det som Oswald Söderqvist sade och som jag hoppas även framgick av vad jag sade tidigare, nämligen att det självfallet är regeringen som har huvudansvaret för situationen i det egna landet. Det gäller alla länder. Därför kan våld från oppositionella grupper inom ett land aldrig i sig rättfärdiga ett motvåld av den typ som vi nu bevittnar i Iran. Det måste vara fullständigt klart. Samtidigt finns det anledning att, när man vill ge en beskrivning av vad som Nr 33 faktiskt pågår i Iran, också nämna att det är fråga om en spiral av våld, där det ena våldet möts av motvåld. Vi ser ju exempel på det på så många håll i världen — inte bara inom länder utan också mellan länder, inte minst i Mellanöstern. Jag delar Sven Johanssons förhoppning om att FN skall göra ett uttalande. Jag hoppas att FN inte räds att ta till orda, när så många av dess fundamentala principer står på spel, och att inte övermäktiga intressen skall hindra världsorganisationen från att agera. Men, som det ofta brukar sägas, FN är inte starkare och inte heller modigare än dess medlemmar. Därför skall vi kanske inte hysa alltför stora förhoppningar. Det viktiga då, för oss här i Sveriges riksdag, är ju att Sverige inte låter sig kuvas till tystnad av mäktiga intressen utan att vi säger våra hjärtans mening om det barbari och den brutalitet som vi nu ser exempel på i Iran. Jag vill än en gång, Sven Johansson, säga att det i hög grad är på kristna värden grundade uppfattningar om mänskliga rättigheter som vi ger uttryck för, även om vi inte gör det precis med de formuleringar som Sven Johansson själv föredrar att använda.

Fru talman! Oskar Lindkvist har frågat mig när regeringen avser att initiera en allmän översyn av förutsättningarna för tillstånd till förvärv av hyresfastighet m.m. och effektiviteten i den prövning som förbehållits kommunen. Vidare har Oskar Lindkvist frågat om jag vill bekräfta åsikten att bostaden skall vara en social rättighet och inte en handelsvara. Oskar Lindkvists första fråga gäller lagen om förvärv av hyresfastighet m.m., den s.k. tillståndslagen. Tillståndslagen har nu varit i kraft sedan 1976. År 1979 genomfördes vissa ändringar i lagens bestämmelser om tillståndsplikt vid fastighetsförvärv och om förutsättningarna för tillstånd. I samband därmed gjordes lagen också tillämplig i hela landet. De ändringar som gjordes 1979 innebär bl.a. att förvärv av hyresfastigheter skall anmälas till kommunen, som därefter har att ta ställning till om förvärvet behöver prövas av hyresnämnden. Bestämmelserna i 4 § om förutsättningar för tillstånd skärptes också på så sätt att tillstånd nu skall vägras om förvärvaren inte förmår göra sannolikt att han har förmåga och avsikt att bedriva en sund bostadsförvaltning. Bestämmelserna om förvärv av aktier och andelar i fastighetsbolag ändrades inte. Tillståndslagen har otvivelaktigt lett till en sanering av hyreshusmarknaden. Det anmälningsförfarande som infördes år 1979 tycks i stort sett fungera bra och har gett kommunerna en nyttig inblick i fastighetshandeln. Lagen har ” emellertid fortfarande vissa brister. Bl. a. finns det anledning att tro att bestämmelserna om tillståndsplikt vid aktieoch andelsförvärv inte har fått åsyftad verkan. Kritik har också riktats mot tillämpningen av bestämmelsernai4§ om förutsättningarna för tillstånd. Den s.k. Göta Finans-affären har visat på svårigheten för en kommun att i tid ingripa mot nyetablerade bolag som uppträder på fastighetsmarknaden. Den 2 november i år besvarade jag en interpellation av Rune Torwald om åtgärder mot den icke seriösa fastighetshandeln. Som jag då nämnde har jag följt tillämpningen av tillståndslagen i hyresnämnderna och bostadsdomstolen, och jag anser nu att tiden är mogen för att ta upp frågan om ändringar i lagen. En departementspromemoria kommer att arbetas fram under våren. Den undersökning av tillståndslagens tillämpning som nyligen har slutförts inom Stockholms kommun kommer att vara till stor hjälp i detta arbete. Arbetet kommer främst att inriktas på att utforma effektivare bestämmelser om tillståndsprövning vid aktieoch andelsförvärv. Det finns emellertid även anledning att överväga utformningen av bestämmelserna i 4 § om förutsättningarna för tillstånd. Frågan om riktlinjer för kommunernas handläggning av anmälda förvärv kan också behöva tas upp. Inte sällan förekommer i den politiska debatten slagord vars innebörd inte alltid går att transformera till praktisk politik, bl.a. därför att de som använder dessa slagord sällan klargör innebörden. Bostaden skall vara en social rättighet och inte en handelsvara är ett sådant slagord. Att alla skall ha rätt till en god bostad till ett skäligt pris är ett grundläggande mål för svensk bostadspolitik. Denna målsättning står fast även om vi i ekonomiskt kärva tider också tvingas ompröva bostadsstödets inriktning. Ca 2,1 miljoner av våra bostäder upplåts med ägandeeller bostadsrätt. Att dessa säljs och köps är en naturlig och önskvärd företeelse. Även köp och försäljningar av flerbostadshus förekommer som ett naturligt inslag i en effektiv fastighetsförvaltning. Om Oskar Lindkvist med sin fråga, om jag vill bekräfta åsikten att bostaden skall vara en social rättighet och inte en handelsvara, åsyftar ett avståndstagande från sådana köp och försäljningar vars syfte är något annat än att använda fastigheten för eget boende eller att bedriva en seriös fastighetsförvaltning, så är svaret på Oskar Lindkvists andra fråga ja.

Fru talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Frågan om att få till stånd effektivare åtgärder för att sätta stopp på spekulation i hyresfastigheter har vi från socialdemokraternas sida drivit hårt. Efter hand som vissa brister i lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. uppenbarats har vi krävt en översyn av lagen och dess tillämpning. Vi försökte 1979 få riksdagens borgerliga majoritet med oss för att redan då se över lagen — men förgäves, detta trots att bostadsministern själv medgav att det fanns skäl att se över lagstiftningen. Som så många gånger förr i denna kammare ville majoriteten invänta ytterligare erfarenheter. När vi tog upp frågan om en översyn det här året kunde vi hänvisa bl.a. till. Nr 33 den utredning som kommunstyrelsen i Stockholm gjort om ekonomisk Måndagen den brottslighet i samband med fastighetshandel och svart lägenhetsförsäljning. 23 november 1981 Den utredningen ansåg att tillståndslagen tillämpades milt och att någon ändring i tillämpningen inte inträtt efter riksdagsbeslutet 1979. Trots detta förlorade vi voteringen, där det förelåg ett förslag från socialdemokraterna i civilutskottet om att den begärda översynen av lagen skulle sättas i gång. Genom dröjsmålen har vi förlorat i tid, vilket är ytterst beklagligt. För dessa dröjsmål bär regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten det hela och fulla ansvaret. : Självfallet är jag glad över att den nu begärda översynen skall ske. Jag hoppas att den kan genomföras snabbt. Material som kan utgöra underlag saknas förvisso inte. Bostadsministern säger i svaret: ”Arbetet kommer främst att inriktas på att utforma effektivare bestämmelser om tillståndsprövning vid aktieoch andelsförvärv.” Och det är bra. Det finns emellertid anledning — heter det vidare i svaret — att överväga utformningen av bestämmelserna i 4 § om förutsättningarna för tillstånd. Jag delar helt den uppfattningen. När det gäller 4 § i lagen pekar bostadsministern på vissa svårigheter för en kommun att i tid ingripa mot nyetablerade bolag som uppträder på fastighetsmarknaden. Jag vill inte helt bestrida detta, eftersom konstaterandet exemplifieras med den s.k. Göta Finans-affären i Göteborg, där jag menar att handläggningen har skett på ett sätt som vittnar om en politisk, i detta fallet en borgerlig, majoritets ovilja att lyssna på hyresgästerna. I den senare delen av bolagets förvärv av hyresfastigheter begärde nämligen hyresgäströrelsens organisation i västra Sverige att ärendet skulle hänskjutas till hyresnämnden för prövning. Det hade kommit fram så klara indikationer på att förvärven ditintills inte var seriösa att en prövning av hyresnämnden ansågs befogad. Men med rösterna fem mot fyra i borgerlig favör i fastighetshämnden kunde förvärven genomtrumfas, till skada för både hyresgästerna och det politiska förtroendet. Sedan är det en helt annan sak att banker och försäkringsföretag behandlar försäkringstagarnas och spararnas pengar så lättsinnigt som skett i Göta Finans-affären. Jag har tidigare sagt i våra riksdagsdebatter rörande spekulation i fastigheter att det är banker, kreditinstitut och försäkringsbolag som ställer upp och ser till att spekulanterna får krediter. Jag noterar att kammarkontoret i Stockholm för någon vecka sedan gjorde samma konstaterande. I sin skrivning sade kontoret rent ut att det är bankerna som förser fastighetsspekulanterna med pengar. Utan denna finansiering skulle det vara mycket lättare att få stopp på spekulationen. Vi kan, i och med att den begärda översynen nu skall utföras, blir överens i den här frågan. Jag har däremot inte lika lätt att förstå det svar som bostadsministern gav på min fråga om bostaden skall vara en social rättighet eller en handelsvara. Bostadsministern har kommit till den smått underliga uppfattningen att begreppet social rättighet har blivit ett slagord. 9” Fru talman! Jag delar till ingen del den uppfattningen. Under alla mina år i politiken har jag aldrig träffat på uppfattningen att den sociala rättigheten till en bostad är slagordsbetonad. Jag rör mig emellertid sällan i de kretsar som fnyser åt de sociala målen och som ser bostadsmarknaden som en ren vinstkälla. Jag utelämnar dessa grupper i de erfarenheter jag har från lång verksamhet inom bostadspolitiken. När jag ställde frågan ville jag ge bostadsministern en möjlighet att deklarera en något djupare insikt i betydelsen av den sociala rättigheten till en god bostad. Med all rätt tar bostadsministern avstånd från fastighetshandel i spekulativt syfte.

Fru talman! Det finns inte mycket anledning att polemisera mot Oskar Lindkvist. Våra erfarenheter från 1976 fram till 1978 gjorde att vi 1979 ändrade lagtillämpningen. Det var också de erfarenheterna som Oskar Lindkvist menade borde ha lett till en översyn omedelbart efter det att vi hade ändrat innehållet i 4 § med tillämpning från 1979. Det rimliga är naturligtvis att man väntar en viss tid och ser hur tillämpningen fungerar och därefter vidtar lämpliga åtgärder, om detta visar sig behövligt. Men det finns ingen anledning att gräva i gammal historia. Nu har en viss tid gått. Vi har under de gångna åren följt verksamheten genom att granska domar i hyresnämnder och bostadsdomstolar, och vi har följt Stockholms kommuns utvärdering. I huvudsak har socialdemokraten Oskar Lindkvist riktat in sina krav på förändringar i de förutsättningar som skall gälla för tillstånd. Vad som under det senaste halvåret har aktualiserat debatten om tillståndslagens tillämpning är framför allt Göta Finans-affären, som delvis handlar om någonting annat, nämligen hur man prövar andelsföretags köp och försäljning av aktier. Det är framför allt den biten som vi nu skall granska tillsammans med de andra bitarna. Oskar Lindkvist försökte ta poäng på hur hanteringen hade gått till i Göteborg. Vad hyresgästföreningen där krävde var att kommunen skulle pröva alla förvärv över huvud taget och alltså inte använda den möjlighet som lagstiftningen ger, nämligen att man begär prövning i hyresnämnden i de fall där man finner det troligt att fastighetsägaren inte har för avsikt att bedriva en seriös bostadsförvaltning. Kravet var alltså inte inriktat enbart på Göta Finans-affären. Sedan är Oskar Lindkvist upprörd över att jag kallat formuleringen ”bostaden skall vara en social rättighet och inte en handelsvara” för ett slagord. Jag kan inte använda någon annan beteckning. När uttrycket används i debatten av olika människor gör de inte något som helst försök att definiera vad de faktiskt menar. Och jag tycker att Oskar Lindkvist i sin Nr 33 interpellation drar förfärligt långtgående ideologiska slutsatser av om man Måndagen den inte till punkt och pricka ställer upp bakom detta slagord. Man kan nämligen 23 november 1981 inte utifrån sådana här allmänna uttalanden finna exakt vägledning för hur olika lagparagrafer skall se ut. Jag tycker inte att ens Oskar Lindkvist Om villkoren för försökte göra någon precisering av vad han faktiskt menar i alla de många förvärv av hyresolika sammanhang då vi har anledning att diskutera bostadspolitik. Jag tror fastighet m.m. inte att han kan finna någon exakt vägledning i denna typ av slagord. Det är detta som jag har velat ta upp i mitt svar, när jag säger att självfallet skall inte bostadsmarknaden vara spekulativ. I den meningen tycker jag att man kan ställa upp på uttrycket att bostaden inte skall vara någon handelsvara. Men då försöker jag ge en definition av vad jag faktiskt menar.

Fru talman! Jag tycker att vi för dagen kan avsluta debatten om en översyn av den här lagen, som vi ibland kallar Lex Backström. Vi har nu kommit överens om att det skall göras en översyn. Från socialdemokratiskt håll är vi intresserade av att få fram denna översyn så snabbt som möjligt, och när den föreligger kommer vi att bedöma dess resultat. Jag tycker att med detta kan det här långa grälet om en översyn åtminstone för dagen vara avslutat. Jag skulle emellertid vilja rätta bostadsministern på en viktig punkt. Det gäller vad som har skett i Göteborg. Jag har för någon halvtimma sedan haft kontakt med Göteborg i den här frågan. Det riktiga är att hyresgästorganisationen begärde en prövning av hyresnämnden i den senare delen av Göta Finans-projektet — inte generellt, som bostadsministern anförde, utan först i den senare delen, vid den tidpunkt då man med rätta befarade att det skulle föreligga en mycket kraftig spekulationsåtgärd bakom de begärda förvärven. Där har alltså hyresgästorganisationen handlat korrekt, men tyvärr har den borgerliga majoriteten inte förstått vad hyresgästerna i den frågan var ute efter. Sedan vill jag bara säga till bostadsministern att vi har ju tidigare i Sveriges riksdag haft en väldigt fin samstämmighet mellan centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna om de sociala målen i bostadspolitiken. När jag ställer frågan om den sociala rättigheten, så menar jag tillgången till bostad till en rimlig hyra. Riksdagen har ju en gång antagit en social målsättning för bostadspolitiken, där man säger att det inte skall finnas mer än två boende per rum, kök och vardagsrum oräknade. Vi har en social målsättning, som nu håller på att lösas upp i den ekonomiska politiken i det här landet. För några dagar sedan kunde vi ju diskutera hur länge som helst här i kammaren om underhållslån, temporära hyresrabatter, statlig uthyrningsgaranti och förstärkt kostnadskontroll, utan att på något sätt bli överens. Detta är ju saker och ting som är viktiga inslag i en social bostadspolitik och som speciellt markerar den sociala rättigheten. Jag befarar, fru talman, att vi 101 om några veckor kommer att diskutera ett förslag om att ta bort bosättningslånen, som jag tycker är en mycket viktig markering när det gäller ett socialt boende och när det gäller en social rätt till bostad. Så där har nog bostadsministern tagit för lätt på uppgiften när hon skulle markera sin inställning till den sociala rättigheten, för den har i vid mening en betydelse för de allra flesta människorna i det här landet.

Fru talman! På grund av utrikes resa kommer jag att besvara följande interpellationer måndagen den 14 december: nr 78 av Bertil Måbrink om ifrågasatt nedläggning av Forsbackaverken, nr 79 av Hans Petersson i Hallstahammar om nedskärningarna inom Västmanlands stålindustri och nr 80 av Gunnar Olsson om kartläggning av virkesströmmarna.

Fru talman! Sven Eric Åkerfeldt har frågat mig om jag är beredd att medverka till att bärkraftiga enheter inom Eiserkoncernen kan leva vidare och att ett löntagarägt textilföretag kan få ekonomiskt stöd att driva textilproduktionen vidare i Enköping. Den svenska tekoindustrin har under lång tid befunnit sig i stora svårigheter. Detta gäller även den statliga tekokoncernen Eiser. Den av riksdagen antagna målsättningen för AB Eiser är att koncernen fr.o.m. år 1981 skall visa rimlig avkastning på arbetande kapital. Eisers resultat väntas emellertid innevarande år bli en betydande förlust. Av det skälet pågår ett intensivt arbete inom koncernen för att begränsa förlusterna. I proposition 1981/82:56 om kapitaltillskott till vissa statliga företag, m.m. har jag aviserat att en analys skall genomföras av förutsättningarna för verksamheten inom Statsföretag AB — där AB Eiser är dotterbolag — och att ett förslag kommer att presenteras våren 1982. I det sammanhanget kan det bli aktuellt att även ta ställning till Eisers kapitalbehov. Från Eiser har jag erfarit att en utredning har gjorts inom Eisers dotterbolag Cewilko AB om Cewilkos framtid. I utredningen har ingått företrädare för de anställda och företagsledningen. Utredarnas samstämmiga bedömning är att det råder överkapacitet inom Cewilko AB. Några MBL-förhandlingar har emellertid ännu inte inletts. Avslutningsvis vill jag framhålla att jag ser positivt på att löntagarägda företag bildas med utnyttjande av existerande stödformer.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Det är, som framhålls i svaret, ingen nyhet i dag att svensk tekoindustri och konfektionsindustri har svårigheter. Men det gäller inte hela branschen rätt över. Det finns, kan man säga, russin i kakan som är utvecklingsbara. Ett exempel är otvivelaktigt Hettemarks Konfektions AB i Enköping. Eisers dotterföretag Cewilko AB, i vilket Hettemarks ingår, har överkapacitet, säger industriministern. Man umgås med planer på en neddragning. Enligt mitt förmenande talar mycket för att de planerna resulterar i, för att inte säga med ödesbestämdhet styr mot, en neddragning just i Enköping. Jag menar att det vore djupt olyckligt. Sysselsättningstillfällena för främst kvinnor behövs mycket väl i Enköping. Det rör sig om ca 150 personer. Företaget har dessutom en rad unika egenskaper. Man har ett väl marknadsfört firmanamn, varumärke, som har mycket hög status i inte bara de nordiska länderna utan också en rad andra länder. 50 96 av företagets produktion går på export. Man befinner sig i den nisch som förefaller vara svensk konfektionsindustris räddning. Det gäller nämligen högkvalitetstillverkning av främst damkappor. Sett som enskilt företag går företagets verksamhet i dag ekonomiskt runt, och företaget bör med en ökad satsning på marknadsföring och produktutveckling ha goda framtidsutsikter. Enköpings kommun är beredd till långtgående arrangemang inom ramen för sin kompetens för att stötta företaget och främja dess fortsatta existens, och man har just avslutat en egen utredning om förutsättningarna för detta. Vidare finns det hos personalen ett intresse för att som en allra sista utväg ta över ansvaret från företaget. Även kommunen är positiv till en sådan lösning. : Det är mot denna bakgrund som jag i min fråga har tagit upp alternativet löntagarägt företag. Jag är naturligtvis tacksam för industriministerns redovisning av sin positiva syn på det alternativet, även om jag noterar att han hänvisar till att en sådan lösning får sökas enligt redan existerande stödvillkor. Jag är medveten om att den ekonomiska situationen nu begränsar möjligheterna till ytterligare åtgärder, utöver de gängse åtgärderna. Jag är dock övertygad om att man, om alla goda krafter samverkar, kan nå väldigt långt. En avgörande fråga är då om det finns någon möjlighet att få behålla firmanamnet Hettemarks. Ett sådant stöd vore väl så mycket värt som ett betydande ekonomiskt stöd. Ja, jag skulle vilja säga att det är en absolut förutsättning för att verksamheten i någon mån skall kunna fortsätta vid företaget. Är industriministern mot bakgrund av detta beredd att verka för att man vid ett framtida avgörande om Cewilkos och Hettemarks framtid beaktar möjligheterna när det gäller att få bevara firmamärket?

I den proposition om kooperativa företag som planeras till våren kommer regeringen att ytterligare gå in på möjligheterna att skapa reella förutsättningar för anställda att ta över sina företag. Men jag måste i detta speciella fall tala i principer, eftersom det måste ankomma på Eisers företagsledning att tillsammans med de anställda finna de framtida formerna för Eisers överlevnad och de framtida formerna för de anställdas medverkan i denna process. Som jag sade i mitt svar återkommer jag till denna fråga senare. Jag kan därför inte heller i dag ge mig in på en diskussion beträffande enskilda varumärken och deras framtid i detta sammanhang. Det har berättats för mig att man i Eiserledningen diskuterar en uppdelning av koncernen på ett antal självständiga ansvarsområden och resultatområden. I detta sammanhang förefaller det som om det skulle finnas goda förutsättningar att ge de anställda ökad möjlighet, på de driftsplatser där så kan vara faliet, att också ta ett direkt företagaransvar. Jag är självfallet beredd att i min mån och inom givna ramar medverka till en sådan utveckling.
Fru talman! Jag är naturligtvis tacksam för det besked jag här fått, ty det är mycket viktigt att man från högsta ort har en positiv inställning i den fråga det här gäller. Nu kommer företrädare för Enköpings kommun, om jag är rätt underrättad, att redan i morgon på departementet redovisa sin utredning rörande framtidsutsikterna för Hettemarks Konfektions AB. Här kommer naturligtvis alternativet med löntagarägda företag att behandlas. Industriministern säger att han kan behandla denna fråga bara ur principiell synpunkt. Det har jag förståelse för i detta läge av utvecklingen. Men det skulle vara av allra största betydelse för de anställdas fortsatta engagemang, om de i varje fall i samband med uppvaktningen i departementet i morgon kunde få det besked som jag har fått i dag. Detta besked kanske kan utvecklas ytterligare till att det inte råder några principiella hinder mot att lösa problemet för de anställda på detta sätt med firmamärken. Jag hoppas att så blir fallet.

Fru talman! Thure Jadestig har frågat mig vilka åtgärder jag anser måste vidtas för att förhindra att den tekniska utvecklingskunskapen inom fler och fler branscher försvinner. Orsaken till Thure Jadestigs fråga är hans uppfattning att den tekniska utvecklingskunskapen inom fler och fler branscher försvinner till följd av att svenska företag kommer i utländsk ägo. Försäljning av företag eller delar därav över gränserna är många gånger ett led i den fortgående specialisering som ständigt pågår såväl inom landet som utomlands. Sett ur nationell synvinkel får denna utveckling såväl positiva som negativa konsekvenser. Detta innebär att man på vissa områden stärker sin ställning medan man på andra områden exempelvis kan förlora kompetens. Det är dock tyvärr orealistiskt för ett litet land som vårt att i internationell konkurrens följa med i utvecklingen inom alla produktområden. Enligt min uppfattning är det samhällets uppgift att skapa sådana allmänna betingelser för industrin att de utvecklingsbara och internationellt konkurrenskraftiga delarna kan utvecklas vidare. En mängd åtgärder med syfte att åstadkomma ett industriklimat som stimulerar företagens forskningsoch utvecklingsverksamhet har riksdagen tagit ställning till med anledning av regeringens industripolitiska proposition våren 1981 . Förslagen i propositionen innebär bl.a. direkta stödåtgärder för forskningsoch utvecklingsarbete i företagen. För att generellt stimulera denna typ av verksamhet finns sedan 1973 också ett särskilt forskningsavdrag som medger extra skattelättnader i samband med forskningsoch utvecklingsarbete i företag. Regeringen har nyligen föreslagit vissa förbättringar i möjligheterna att göra sådant avdrag. Ett annat sätt att möta de problem som Thure Jadestig tar upp är att genom lagstiftningsåtgärder införa en kontroll av utländska förvärv av svenska företag. Som justitieministern redovisade i ett interpellationssvar häromdagen pågår f. n. inom regeringskansliet ett arbete med att utforma en särskild lag i ämnet. Målsättningen är att en proposition skall läggas fram till våren.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för ett positivt svar på min fråga. Bakgrunden till min fråga har varit att ett finskt företag övertar ett svenskt — det är i och för sig inte så märkligt. Men på industriorten känner man osäkerhet inför framtiden. Å andra sidan upplever de anställda det som en god chans att få behålla sina arbeten. — Så komplicerad är vår industriella vardag. Fabriken utgör dock stommen i industrisamhällets arbetsmarknad. 105 Electrolux köpte det svenska företaget för endast ett par år sedan. Även den gången såg de anställda och kommunen detta som positivt. Den stora koncernen hade en industrienhet som tillverkade jordbruksmaskiner, och kanske kunde skördetröskan bli ett komplement till företagets lantbruksmaskinsenheter. Men så var det tydligen inte. Den svenska tillverkningen av skördetröskor övergår nu i andra händer. De svensktillverkade skördetröskorna kommer sålunda att försvinna från marknaden. Det svenska företaget övertar det finska företagets tillverkning av kylskåp osv. — som ju passar mycket bra in i den stora koncernens nischer. Det finska företaget kompletterar å sin sida sin jordbruksmaskinsenhet och förstärker sin marknadsandel, och troligen tillförs också ny teknik. Fabriken i Morgongåva blir bara delvis tillverkande och i övrigt en sammansättningsfabrik. Vad man förlorar är den påverkan som man tidigare kunnat utöva i företagets utvecklingsavdelning, som har varit mycket framgångsrik men som nu överförs till ett annat land. Ett inhemskt kunnande avvecklas alltså. Vad det kan betyda näringspolitiskt sett i ett längre perspektiv för företagets överlevnad är det svårt att sia om. Nu tycker jag ändå att statsrådet är mycket positiv i sitt svar. Han har klart och tydligt sett de problem som uppstår, och den lagstiftning som här aviseras — riksdagen har att se fram emot en proposition till våren som skall innebära kontroll över utländska företags förvärv av svenska företag — ser jag som något positivt. Denna lagstiftning kan också ge oss chansen att på ett bättre sätt tillvarata teknisk utveckling och tekniskt kunnande i svensk industri.

Fru talman! Karl-Gustaf Mathsson har frågat mig vilka åtgärder som kan vidtas för att via ersättningsindustrier trygga sysselsättningen i de drabbade bruksorterna Fagersta, Norberg, Surahammar och Hallstahammar. Bakgrunden till frågan är att aktuella friställningar vid Fagersta AB ytterligare försämrat sysselsättningsläget i Västmanland. Bruksorterna i Västmanlands län har liksom många andra bruksorter i landet drabbats av strukturförändringar inom industrin. Jag har tidigare här i kammaren vid flera tillfällen redogjort för min syn på dessa problem och skall inte nu ta upp tid med upprepningar. Lokala och regionala myndigheter har tagit flera initiativ till projekt som syftar till att åstadkomma ny sysselsättning. Sålunda har såväl Hallstahammars som Surahammars kommun startat kampanjer för att främja företagsutvecklingen. Liknande projekt pågår i Norberg och Fagersta. Vidare arbetar utvecklingsfonden med ett projekt för att söka personer inom företagen som vill starta ny verksamhet. Med anledning av bl.a. nedläggningen av masugnen i Spännarhyttan förklarade jag mig beredd att föreslå regeringen att lämna regionalpolitiskt stöd till särskilt angelägna projekt i Norbergs kommun utöver vad som normalt utgår i stödområde 2. Riksdagen beslöt våren 1981 på regeringens förslag om ökade möjligheter att bevilja regionalpolitiskt stöd till bl.a. kommunala industrilokaler i orter som drabbats av strukturförändringar inom gruvoch stålindustrin. I Norberg har också lokaliseringsstöd beviljats för att bygga kommunala industrihus. De åtgärder som jag nu har redovisat, liksom de resultat som kan komma att nås till följd av sådana initiativ som tas på regional och lokal nivå, bör enligt min bedömning leda till att ny sysselsättning kan skapas.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Läget inom de krisdrabbade kommunerna i Västmanland är nu sådant att kraftfulla regionalpolitiska insatser snabbt måste sättas in. Bitterheten och oron bland befolkningen, och då inte minst bland ungdomen, är stor. En snabb resumé av den rådande situationen ger följande dystra bild. Fagersta kommun: under 1981 har fram till september månad 122 arbetstillfällen fallit bort. Genom det senaste beslutet inom Fagersta AB:s styrelse om en avveckling av kolstålsverksamheten faller ytterligare 330 arbetstillfällen bort i Fagersta. Surahammars kommun: genom metallurgins nedläggning föll 240 jobb bort i Surahammar. Virsbo Bruk i Surahammars kommun, som hittills varit förskonat från personalneddragningar, har nu anmält en viss övertalighet på personal — det gäller 30 personer. I Ramnäs Bruk, också inom Surahammars kommun, aviseras en personalminskning på över 40 personer. Hallstahammars kommun: inom Hallstahammars AB fanns i början av 1980 400 kollektivanställda och 85 tjänstemän. I december i år, alltså om drygt en vecka, kommer företaget att ha 99 kollektivanställda och 35 tjänstemän — en total minskning med inte mindre än 351 personer. Inom Hallstahammars största företag, Bulten-Kanthal AB, sker följande personalminskningar: bultdivisionen minskar med 195 personer och Kanthaldivisionen med 60 personer. Vidare övervägs en minskning inom gjutgodsdivisionen med 85 personer. Till denna uppräkning skall också läggas alla bieffekter som dessa personalnedskärningar åstadkommer inom framför allt serviceverksamhet av skilda slag. Att den vackra Kolbäcksdalen, mot den bakgrund som jag här har gett, numera i folkmun kallas Kolbäcks-Ådalen är säkerligen förståeligt. Fru talman! Det är inte första gången jag mot bakgrund av en dyster verklighet ställer frågan till industriministern om vad regeringen har för planer för att medverka till att återskapa balans inom sysselsättningen och återge befolkningen i berörda orter en tro på framtiden. Senast vi pratades vid gällde det enbart Norbergs kommun och svårigheterna där. Nils Åsling hävdade vid det tillfället att han hade försäkringar om att ASEA genom att bl.a. knoppa av, som han sade, en del verksamhet som man hade i överhettade områden skulle föra över nya verksamheter till Norberg. Industriministern vet säkert hur man har lyckats med detta. Drygt 80 av utlovade 300 arbetstillfällen har kommit till stånd. När och hur kommer de övriga? Inom parentes sagt har väl industriministern nu upptäckt hur rätt vi hade i våra varningar angående Spännarhyttan. Nu kan vi betrakta verkligheten. Nu upplever vi skrotbrist, och vi upplever också höjda skrotpriser.
Fru talman! Jag får först säga — innan vi går vidare i debatten — att jag är beredd att ta upp skrotfrågan i ett senare sammanhang. Jag har gett skrotförbrukarna beskedet, att om man från deras sida inte anser sig kunna klara skrotförsörjningen i ett längre perspektiv, är regeringen självfallet beredd att vidta åtgärder. Beträffande en sysselsättningsplan för Bergslagen, som K.-G. Mathsson efterlyser, vill jag säga att det inte är genom sysselsättningsplaner som man löser de här problemen, utan det skall ske genom ett samspel mellan lokala och regionala myndigheter och genom företagens medverkan. För att ta exemplet Norberg, som vi tidigare har diskuterat, noterar jag att de kommunala industrihus som vi beviljade medel till i våras nu är under uppförande. Jag noterar att ASEA har flyttat viss verksamhet dit, vilket i varje fall har haft positiv inverkan på arbetslösheten bland kvinnorna, vilken har gått ned väsentligt . Jag noterar också att det finns ett brett lokalt engagemang i Norberg — någonting som jag skulle vilja kalla Norbergsmodellen, där man verkligen engagerar sig i företagen och på orten för att inventera vad som finns att mobilisera av alternativa produktidéer och sysselsättningstillfällen. Det är den vägen man får gå fram i Norberg, som i andra Bergslagsorter, för att försöka klara de problem som otvivelaktigt finns i den här regionen.

Fru talman! Att den nuvarande regeringen inte tar sina vallöften på allvar vet alla och envar i dag. Men jag anser verkligen — och det tycker jag att man kan kräva — att regeringen skall ta riksdagsbeslut på allvar. Det finns, industriministern, riksdagsbeslut på en klar beställning till regeringen att ta fram en sysselsättningsplan för bruksorterna. Återigen: Är Nils Åsling beredd att medverka till att en sådan plan kommer fram? Nils Åsling nämner i sitt svar det temporära regionalpolitiska stöd som nu kan utgå till kommunerna för byggande av industrilokaler. Det är bra, men för att detta stöd skall bli verkningsfullt fordras att det inte bara blir temporärt utan får utgå under åtminstone en femårsperiod. Industriministern hänvisar också i sitt svar till utvecklingsfonden och dess insatser. Det är riktigt att fonden gör vad den kan med nuvarande resurser. Men resurserna är inte tillräckliga. Är industriministern beredd att ge utvecklingsfonden större administrativt bidrag, som den verkligen behöver, för att medverka till att klara ut dess mycket svåra problem?
Fru talman! Det är självklart att riksdagens beslut skall verkställas. Det är det vi håller på med, genom de insatser för sysselsättningen som vi gör. Den regionalpolitiska proposition som kommer före den 10 mars är i hög grad en plan för att främja sysselsättningsutvecklingen i orter med besvärlig sysselsättningssituation. Karl-Gustaf Mathsson talar om det riksdagen beordrat. Vad har riksdagen beordrat? Har riksdagen beordrat tillkomsten av företag och nya arbetsplatser? Inte ens oppositionen, som försöker lyfta sig själv i håret gång efter annan, lyckas beordra fram sysselsättning. Det gäller att skapa detta utifrån de förutsättningar som finns lokalt och regionalt. Och det är de ansträngningarna vi alltfort, inom ramen för de resurser som vi har till vårt förfogande, är beredda att stödja. Frågan om utfästelse om femårigt stöd till kommunala industrilokaler är en fråga som får komma upp i samband med den regionalpolitiska propositionen. Jag har den respekten för riksdagens arbetsformer att jag återkommer i den frågan.
Fru talman! Om jag sagt ”beordrat” skulle jag ha gjort mig skyldig till en felsägning, men jag talade faktiskt om en beställning till regeringen i och med det beslut som har fattats. Jag noterar att herr Åsling nu är beredd att tackla dessa problem i den aviserade regionalpolitiska propositionen, och jag avvaktar den med intresse.

Fru talman! Bertil Zachrisson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att det av riksdagen beslutade utvecklingsbolaget för transportsystem frågor skall komma i gång med sin verksamhet. Omedelbart efter riksdagens beslut i frågan i juni 1981 uppdrog regeringen till kammarkollegiet att inrätta de tre aktuella utvecklingsbolagen. I enlighet med regeringens bemyndigande har jag för en tid sedan utsett styrelse för bolagen. Styrelsen höll i början av november sitt första sammanträde. Jag har alltså redan vidtagit de åtgärder som ankommer på mig i detta sammanhang.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. För mer än tre år sedan beslöt vi att ge kollektivtrafiken bättre förutsättningar och möta de krav som medborgarna ställer. Jag syftar på beslutet om de regionala myndigheternas huvudmannaskap för kollektivtrafiken. Beslutet har mötts med mycket stor entusiasm ute i regionerna, och det är i dag på väg att förverkligas på de flesta håll. Det har inte gått utan besvär. SJ har varit, jag höll på att säga sedvanligt, vrångt. I det besvärliga förhandlingsarbetet mellan SJ och huvudmännen har regeringen varit ovanligt passiv. Men de regionala trafikhuvudmännen har strävat på, och i många fall har de gjort det med gott resultat. Det har emellertid visat sig i fall efter fall att den industriella beredskapen har varit mycket bristfällig när det gällt att möta kraven på nya fordon och nya trafiksystem. Den svårigheten kunde förutses. Det var bl.a. därför som vi från socialdemokratiskt håll samtidigt med beslutet om regionalt huvudmannaskap för Kollektivtrafiken begärde att utvecklingsbolag skulle inrättas. Det ingick i vår planering för förnyelsen av kollektivtrafiken från första början. I riksdagen vann vi tyvärr inte gehör för tanken förrän 1979, i samband med det trafikpolitiska beslutet, då centerpartiet anslöt sig till förslaget. Jag ber att få göra industriministern uppmärksam på att beslutet faktiskt fattades 1979 och inte 1981 som det står i svaret. Trots det och trots att en centerpartist styrt industridepartementet har riksdagsbeslutet efter två och ett halvt år ännu inte gett några praktiska resultat. Varför har det tagit så lång tid? När jag som trafikpolitiker har kontakt med trafikhuvudmännen runt om i landet får jag ständigt frågan: Varför sker det ingenting? En hänvisning till industridepartementet brukar i varje fall ibland utlösa en viss munterhet. Man berättar för mig att man vid beställning efter beställning tvingas gå utomlands, där inte sällan ett samarbete mellan samhälle och privat industri skapat förutsättningar för utveckling och produktionskapacitet. Men hos oss, mitt i en expansiv period för kollektivtrafiken, är samhället passivt. Nu frågar jagsom trafikhuvudmännen, Nils Åsling: Varför går det så långsamt? Varför sker det ingenting? Är det rimligt att vi skall tvingas utomlands med beställningar på ett område där vi har hög kompetens och där vi skulle kunna vara exportörer i stället för importörer? Jag vet från samtal med industrier som ASEA, Hägglunds, Kalmar Verkstad osv. att det finns beredskap för ett utvecklingssamarbete. Men precis som sina motsvarigheter i andra länder, t.ex. i Finland och i Västtyskland, behöver de ett fast utvecklingssamarbete med samhället om de skall ha en chans att konkurrera på lika villkor med utländska producenter på hemmamarknaden och få en bas för en expansiv exportverksamhet. Nu säger Nils Åsling att utvecklingsbolagen har kommit i gång — efter två och ett halvt år. Skall det behöva ta lika lång tid innan de fattar några beslut av praktisk betydelse? På vilket sätt deltar industridepartementet för att driva på den här verksamheten?
Fru talman! Det är faktiskt rätt tidsangivelse i mitt svar. Jag vill säga till Bertil Zachrisson att näringsutskottet mycket riktigt tog initiativet 1979. Sedan har vi uppdragit åt styrelsen för teknisk utveckling att närmare gå igenom arbetsuppgifterna för de tre utvecklingsbolag det är fråga om, eftersom de i hög grad berör den verksamhet som också STU genomför. Det fanns alltså anledning för mig att i den industripolitiska propositionen anmäla detta för verkställighet, och riksdagen har bekräftat tillkomsten av de tre aktuella utvecklingsbolagen som alltså nu har startat. Den tid som har gått från det att det ursprungliga beslutet fattades 1979 och till våren 1981 har använts för en kartläggning av hur arbetsfördelningen mellan STU och utvecklingsbolagen skulle genomföras. Jag vill betona att Sverige i förhållande till sin storlek är mycket större exportör också av utrustning för kollektivtrafik än andra jämförbara länder. Där har alltså Bertil Zachrisson en onödigt pessimistisk uppfattning. Jag vill också betona att regeringen på olika sätt har stött andra projekt inom kollektivtrafiken, bl.a. — via industrifonden — bussprojekt i Volvos regi. Här har alltså en betydande aktivitet förekommit under de senare åren, och det har inte varit någonting som har stoppat upp i avvaktan på tillkomsten av de tre utvecklingsbolagen. Jag skall självfallet se till att de verkligen tar itu med sina uppgifter.
Fru talman! Nej, herr industriminister, riksdagsbeslutet fattades 1979 och alla uppfattar det som hände sedan som förhalning. Ni var egentligen inte intresserade av att gå in i ett rejält arbete för att utveckla den här formen av industriellt samarbete. Det är riktigt att Sverige traditionellt har haft en utmärkt ställning på exportmarknaden på det här området. Men just under senare år har den sviktat därför att det samarbete industrierna förväntar sig inte har kommit till stånd. Ett konkret exempel är det vi är på väg att få bevittna nere i Göteborg, där man skall beställa spårvagnar. Passiviteten från samhällets sida håller i det fallet på att medverka till att ordern nu går svensk industri förbi. Jag satt så sent som för några dagar sedan med ledande chefer inom ASEA, och de kunde berätta om hur just detta uteblivna utvecklingssamarbete med samhället hotar dem när det gäller att få i gång den exportverksamhet de har väntat sig. Det är regeringens förhalningspolitik på det här området som på ett allvarligt sätt har skadat svensk industris utvecklingsmöjligheter. Det är en expansiv industri med ett utomordentligt högt kunnande, men andra länder har kunnat komma före just därför att regeringarna i dessa länder har visat en mycket mer framträdande aktivitet för att få i gång ett industriellt utvecklingsarbete på transportområdet.
Fru talman! Jag måste säga att Bertil Zachrisson överraskar mig med att uppträda här i kammaren så dåligt informerad som han förefaller att vara. Den upphandling som det kommunala trafikbolaget i Göteborg skall göra följer vi med stort intresse. Här är det inte skillnaden i utvecklingsgrad som är det avgörande, utan det är ren anbudstävlan där de ekonomiska förhållandena fäller avgörandet. Att föra in det i den bild vi diskuterar är att grovt missförstå vad det är fråga om. Sedan vill jag påpeka att vid utvecklingen av det mest lovande kollektivtrafiksystem som vi har bevittnat, nämligen Volvos bussprojekt, har staten aktivt stött insatserna. Vi har via STU och den 1979 inrättade industrifonden på skilda områden medverkat i det här avseendet. Men om Bertil Zachrisson menar att vi på något sätt skulle manipulera med upphandlingsförordningen och den vägen främja teknisk forskning och utveckling tar han grundligt miste. Det får i så fall bli riksdagens uppgift att ändra på den upphandlingsförordning vi har.
Fru talman! Naturligtvis behövs det inga manipulationer. Herr Åsling kan ju besöka sina kolleger it.ex. Finland och Västtyskland och få se med vilken stor framgång de bedriver den här typen av samarbete. Det är klart att det vid en upphandling av den typ vi nu bevittnar i Göteborg blir ett vanligt anbudsförfarande när det skall bli affär av och en diskussion om pengar och ekonomiska nivåer. Men ett tidigare planerat utvecklingssamarbete, som hade skapat förutsättningar för svensk industri på det här området att lägga upp sin produktplanering på ett annat sätt, hade också gett svensk industri möjligheter att konkurrera på betydligt mer likvärdiga villkor med de utländska industrierna. Det jag är rädd för är att den förhalning som vi har bevittnat under de två och ett halvt år som har gått sedan det ursprungliga riksdagsbeslutet nu skall fortsätta. Det betyder att trafikhuvudman efter trafikhuvudman ute i de olika regionerna tvingas att göra sina beställningar hos utländska producenter i stället för i Sverige.
Fru talman! Jag nödgas konstatera att Bertil Zachrisson talar fullständigt utan förankring i verkligheten. Alla de projekt som har anmälts från svensk industri såsom intressanta utvecklingsprojekt, framför allt till industrifonden men när det gäller systemutveckling av större omfattning även till STU, har också blivit föremål för åtgärder. Det utvecklingsbolag som vi nu talar om har inte på något sätt avgörande betydelse för den tekniska standarden i industrin. Sedan får de kontakter som Bertil Zachrisson har inom svensk industri säga vad de vill. De hör ju inte av sig. De projekt som vi verkligen har haft uppe till diskussion har också blivit föremål för åtgärder. Här är det framför allt fråga om svensk industris konkurrenskraft. Det är det avgörande. Den tekniska standarden är oförändrat god. De utvecklingsprojekt som har livskraft har kommit till utförande. Det är helt och hållet en fråga om hur man kan hävda sig i de anbudstävlingar som förekommer f.n.
Fru talman! Att svensk industri inte hör av sig kan möjligen bero på att man ständigt bara möts av passivitet. Man har inte sett någon som helst aktivitet från samhällets sida på denna punkt. Att det finns lämpliga projekt behöver man inte diskutera länge med svensk industri i dag för att få veta. Det förvånar mig att industridepartementet inte har den kontakten med svensk industri på detta område att departementet är medvetet om den ganska stora mängd av intressanta utvecklingsprojekt som industrin har i gång men som man uppfattar att det svenska samhället i form av staten och dess industridepartement inte förefaller intresserat av att utveckla.
Fru talman! I våra fortlöpande kontakter med industrin, Bertil Zachrisson, är utvecklingsfrågorna ständigt uppe till diskussion. Den omständigheten att vi har tredubblat insatserna för teknisk forskning och utveckling under de borgerliga regeringarnas tid har industrin inte kunnat undgå att fästa stort avseende vid. Före 1976 rådde den passivitet som Bertil Zachrisson talar om. Sedan har det skett en enorm upprustning av just den tekniska forskningen och utvecklingen. Industrifonden och utvecklingsfonden är verksamma instrument i detta avseende. Jag skall vara generös i dag. Om Bertil Zachrisson presenterar en lista över de projekt som han säger inte har fått gehör från regeringen, är jag beredd att ta omedelbar kontakt med de industrier som känner sig förfördelade. Presentera den listan, Bertil Zachrisson, så får jag se hur den ser ut.
Fru talman! Det är pinsamt att den listan inte finns i industridepartementet och att den i så fall skall behöva presenteras via riksdagen. Men jag rekommenderar kontakter med ASEA och andra av de företag som arbetar på detta område. De har en hel rad projekt att diskutera.

Men passiviteten från herr Åslings och andras sida har på ett häpnadsväckande sätt medfört ett handikapp för svensk industri, som borde ha haft bättre förutsättningar än andra att expandera på exportområdet.
Fru talman! Detta är knappast en meningsfull debatt, eftersom Bertil Zachrisson upprepar sina beskyllningar utan att ha något belägg för vad han säger. Får jag avslutningsvis betona att vi har mycket bra kontakter beträffande utvecklingsprojekten, dels direkt, dels via industrifonden och STU. Om vi här i kammaren skall föra en meningsfull debatt skall man inte komma med grundlösa beskyllningar, vilket Bertil Zachrisson gör. Eftersom han åberopar sina goda kontakter med svensk industri, bör han komma upp till bevis och presentera en lista över de projekt som inte har bemötts aktivt från vår sida. Annars är detta, Bertil Zachrisson, med förlov sagt bara löst prat utan något som helst värde.
Fru talman! Det finns självfallet en rad sådana exempel. Det mest avgörande beviset för detta är att transportföretagen i dag tvingas gå utomlands. Där har utvecklingsarbetet — det gäller både den finska industrin och den västtyska industrin — genom det samarbete som samhället bedrivit skapat förutsättningar för dessa industrier att konkurrera med den svenska industrin på villkor som den svenska industrin inte klarar av. Det gäller spårbunden trafik, bussar, färdtjänstanpassning av kollektivtrafiksystemet osv. De projekten kan herr Åsling ta del av på både Volvo och ASEA samt på andra ställen. Den ständiga uppgiften från industrin är att den inte får några besked om samhällsplaneringen på detta område från de svenska myndigheterna och från den svenska regeringen i form av industridepartementet. Det finns gott om bevis. Försök inte med den tekniken. Gå hem och gör någonting i stället på detta område.

Fru talman! Thage Peterson har frågat mig, dels om beskedet om ytterligare nedskärning av sysselsättningen vid Luxor AB innebär att de tidigare ambitionerna om att utveckla verksamheten har övergivits, dels om vilka initiativ till åtgärder jag kommer att ta för att förbättra företagets situation och förhindra att den kraftiga personalnedskärningen behöver genomföras. Torsten Karlsson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att rädda sysselsättningen vid Luxor AB och för att i övrigt förbättra arbetsmarknadsläget i Motala. Nils Berndtson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att säkra utveckling och sysselsättning vid Luxor AB i Motala.

Enligt vad jag erfarit har hittillsvarande rekonstruktionsarbete inom företaget bl.a. inneburit en fortsatt satsning på TV och angränsande produkter inom produktområdet konsumentelektronik. Trots effektiviseringsåtgärder har lönsamhet i denna verksamhet emellertid inte uppnåtts. Detta produktområde dominerar Luxors verksamhet. I syfte att minska företagets beroende av främst TV-apparater har en breddning av verksamheten skett till områdena smådatorer och industrielektronik. Dessa områden svarar i dag för ca 20 70 av Luxors omsättning och är lönsamma. Utvecklingen inom dessa produktområden bedöms som positiv. Antalet anställda inom Luxors svenska verksamhet har sedan år 1979 minskat från ca 2 400 till ca 1700 personer. Av minskningen avser ca 400 verksamheten i Motala. Företagets resultatutveckling har trots hittills vidtagna åtgärder varit fortsatt negativ. Driftsförlusten för innevarande verksamhetsår beräknas bli ca 70 milj.kr. Förlusterna för de två föregående åren har uppgått till ca 80 milj.kr. vartdera året. Fortsatta strukturåtgärder har nyligen aviserats av företaget i syfte att nå lönsamhet i verksamheten. F.n. pågår MBL förhandlingar om bl.a. en minskning av antalet anställda i Motala med drygt 600 personer samt begränsningar i produktionen av TV-apparater. Regeringen har nyligen föreslagit riksdagen att ytterligare 175 milj.kr. skall ställas till Luxors förfogande som kapitaltillskott för omstrukturering av verksamheten . Ytterligare tillskott kan inte påräknas. Tillskottet bör ge företaget sådana finansiella resurser att företagets omstrukturering kan fullföljas. Befintliga utvecklingsmöjligheter bör härvid kunna tas till vara. Samarbete mellan Luxor och andra företag inom elektronikområdet kan enligt min mening vara viktiga inslag i strävandena att åstadkomma detta. Företaget måste enligt min åsikt inom rimlig tid uppnå en sådan lönsamhet att fortsatta statliga kapitaltillskott kan undvikas. En fortsatt avtrappning av nuvarande verksamhet torde annars bli nödvändig. F.n. pågår som nämnts MBL-förhandlingar om bl.a. sysselsättningsminskningar inom Luxor. Jag vill erinra om att jag inte har några formella möjligheter att ingripa i pågående förhandlingar. Det är även oklart vad förhandlingarna kan komma att leda till. En närmare diskussion om vilka lösningar som kan finnas på eventuellt uppkomna arbetsmarknadsproblem kan nu därför inte föras. Jag vill dock i sammanhanget nämna följande. Ett betydande antal orter i landet har allvarligt drabbats av problem till följd av sysselsättningsminskningar inom industrin under de senaste åren. Regering och riksdag har sökt möta dessa problem på olika sätt, bl.a. i form av ökade arbetsmarknadspolitiska insatser och ökade resurser till bl.a. de regionala utvecklingsfonderna och länsstyrelserna. I ett antal fall har det även varit fråga om ett direkt statligt engagemang i berörda företag. Enligt min mening måste tyngdpunkten i det konkreta arbetet med att lösa de lokala sysselsättningsproblemen bygga på initiativ i länen från företag, kommun och länsorgan. När det gäller Motala kommun pekar den senaste utvecklingen vid Luxor mot att en skärpning av kommunens sysselsättningsproblem kan komma att uppstå. Ett genomförande av en sysselsättningsminskning av den omfattning som nu är föremål för förhandling inom Luxor, tillsammans med den tidigare minskningen inom andra industriföretag, skulle på längre sikt kunna medföra så negativa konsekvenser för arbetsmarknaden i regionen att insatser i form av regionalpolitiskt stöd bör kunna komma i fråga i kommunen för särskilt angelägna projekt som inte kan finansieras på annat sätt.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. Målet för de statliga insatserna i Luxor har varit att skapa en stabil grund för fortsatt verksamhet, i första hand genom att ge företaget förutsättningar att ta vara på sina utvecklingsmöjligheter. Nu har företaget meddelat att man har för avsikt att dra ned sysselsättningen med 630 personer. Och den neddragningen aviseras omedelbart efter det att förhandlingar om en sysselsättningsminskning på 230 personer är avslutade. Från de anställdas och från kommunens sida har man arbetat energiskt för att förmå industriministern att ta ett aktivt ansvar för utvecklingen i Luxor. Man har klart sett risken för att en mycket allvarlig situation annars skulle kunna uppstå, och nu har en sådan uppstått på arbetsmarknaden i Motala och när det gäller sysselsättningen i företaget. Jag utgår från att de två riksdagsledamöter som har ställt frågor om sysselsättningen vid Luxor närmare kommer att utveckla detta. Nu befinner sig alltså företaget i denna allvarliga situation. Sysselsättningen skall nära nog halveras. Det är mot den bakgrunden jag har frågat industriministern huruvida beskedet om en kraftig nedskärning av sysselsättningen innebär att de tidigare ambitionerna att utveckla verksamheten har övergivits och vilka initiativ industriministern nu kommer att ta för branschen och för företaget. Det svar som jag här har fått av industriministern är tyvärr knappast av det slaget att det ger anledning till optimism. Jag kan bara beklaga de anställda vid Luxor att industriministern inte anser sig ha anledning att ta deras, företagets eller branschens problem på större allvar. Industriministern berättar nu att regeringen har föreslagit riksdagen att ytterligare 175 milj.kr. skall ställas till Luxors förfogande. Det tycker jag är bra och riktigt. Men det är ju ingen nyhet. Det meddelades från industridepartementet redan i början av maj månad att regeringen skulle komma med det förslaget — dvs. långt innan den senare fasen. Och det medelstillskottet innebär ju inte att den stora nedskärningen kan undvikas. Trots tillskottet avser företaget att göra sig av med 630 anställda, och det finns formuleringar i industriministerns svar som tyder på att ytterligare nedskärningar kan vara på gång. Industriministern säger allmänt att företaget nu kan fullfölja sin omstrukturering och att ”befintliga utvecklingsmöjligheter bör härvid kunna tas till vara”. Detta är inte särskilt klarläggande. Men även om industriministerns svar är undvikande och svävande, så visar det med all önskvärd tydlighet att han inte har för avsikt att utöva sitt inflytande som ägare av företaget. ”Jag vill erinra om att jag inte har några formella möjligheter att ingripa i pågående förhandlingar”, säger industriministern i sitt svar. Anledningen till förhandlingarna är ju beslutet att skära ned antalet anställda. Företaget ägs av staten. Och industriministern bär det ansvar som tillkommer staten som ägare av Luxor. Självfallet kan industriministern då agera, om han så önskar. Jag har ställt två frågor till industriministern, och jag skall upprepa dem: Innebär beskedet om en ytterligare nedskärning av sysselsättningen vid Luxor att de tidigare ambitionerna att utveckla verksamheten har övergivits? När jag ställde dessa två frågor var det för att jag ville skapa klarhet beträffande industridepartementets och industriministerns syn inte bara på Luxor utan på elektronikindustrin som helhet. Det måste också ha framgått klart av min interpellation att det var det som jag var ute efter. Ett avgörande skäl för oss socialdemokrater när vi har tagit ställning till frågan om statliga insatser i Luxor, är att vi har sett dem som ett ledi en statlig politik för utvecklingen av svensk elektronikindustri. Vi sade detta klart till den dåvarande industriministern 1979, som inte var Nils Åsling. Vårt bifall till insatserna då gällde utveckling av företaget och industrin. Då bedömdes Luxor ha goda utvecklingsmöjligheter. Vi menade från socialdemokratiskt håll att om industridepartementet i sina utredningar och bedömningar ansåg att den insats som gjordes då var rimlig för att kunna utveckla branschen för framtida möjligheter, så skulle vi lämna vårt bifall till denna framtidsinsats. Men det som nu har skett har ju inte gett en bild av målmedvetenhet och konsekvens från industridepartementets sida. Jag vet inte vad som hände under den dåvarande departementsledningen och vilka utredningar och prognoser som gjordes. Men den nuvarande industriministern har suttit i industridepartementet i två år efter att den insatsen gjordes och måste åtminstone några gånger ha haft anledning att diskutera Luxor och elektronikindustrin i ett framtida perspektiv och icke bara i saneringsperspektiv eller då det gäller akuta insatser. Man får ju av industriministern i dag snarast intrycket att det är fråga om en akut insats. Självfallet vill vi från oppositionens sida veta hur industriministern ser på elektronikbranschens framtid och hur han och industridepartementet ser på Luxors plats i en framtida svensk elektronikindustri. Därför vill jag ställa några frågor i anslutning till det. Jag begär inte att industriministern skall besvara dem alla här, utan han kan kanske lika gärna ta med dem till industridepartementet som underlag för att ordentligt gå igenom de frågor som hör till den här branschen. Har Luxor en plats där enligt industridepartementets bedömningar? Eller har man bara att se fram emot nya nedskärningar i framtiden? Detta bör riksdagen i dag eller så småningom få besked om, för det är viktiga frågor. Jag är alltså ute efter industriministerns och industridepartementets uppfattning om branschens framtid. På den punkten uttalar sig industriministern inte alls i sitt interpellationssvar. Sammanfattningsvis har jag med mina frågor velat få en uppfattning om vad regeringskansliet har gjort under den tid då staten haft ansvaret för Luxor. Har det avdelats resurser för att ta tag i problemen, för att stärka och bygga ut Luxors utvecklingsbara verksamhet? Vad har gjorts inom industridepartementet för att skapa förutsättningar för samarbete mellan Luxor och andra företag? Har industriministern, som så gärna talar om nordiskt samarbete i olika sammanhang, tagit några initiativ för att undersöka möjliga lösningar i form av samordning mellan Luxor och elektronikföretagen i våra grannländer? Det är också en intressant fråga, som jag tycker borde ha varit med i industriministerns interpellationssvar. Om industriministern har tagit några initiativ för att bidra till lösningen av Luxors problem, så tycker jag att detta är ett utmärkt tillfälle att redovisa det för riksdagen. Senare i höst, när frågan om kapitaltillskottet till Luxor kommer upp till diskussion, får vi ju ännu en möjlighet att ytterligare gå igenom Luxors situation och elektronikindustrin. De frågeställningar jag här har rest är angelägna, åtminstone för oppositionen, när det gäller att ta ställning till kapitalinsatserna men också när det gäller att ta ställning till insatser för att utveckla Luxor och den svenska elektronikindustrin. Jag upprepar att när vi 1979 var med om att göra den insats som då gjordes, så hade detta ett vidare syfte och en mera långsiktig inriktning än bara en akut insats, hur viktig denna än är.